Herr talman! Det är självfallet angeläget att män och kvinnor får lika möjligheter till både studier och forskning. Vi har nu kommit därhän att av de högskolestuderande ungefär hälften är män och hälften kvinnor. Så där är det inget fel på proportionerna. Då det gäller att fortsätta med forskarutbildning överväger antalet män fortfarande. Det är ca 70 96 manliga studerande bland dem som genomgår forskarutbildning. När det gäller doktorsexamen kan vi konstatera att andelen kvinnor som genomfört sina avhandlingsarbeten och promoverats uppgår till ungefär 20 26. Det är således långt till jämställdhet ännu. Huruvida det är sämre på det akademiska området än på andra områden i samhället när det gäller tillträde till ledande befattningar vill jag inte uttala mig om. I och med att man går över från utbildningsbidrag till doktorandtjänst inträder de vanliga villkoren för sökande till tjänst. Den som tillhör ett underrepresenterat kön kan åberopa detta för att få en viss tjänst. Till Björn Samuelson vill jag säga att vad som karakteriserar forskningen i verklig mening är att resultaten blir kända för dem som arbetar vid det egna lärosätet. Men de kan också utsättas för kritisk granskning av personer som arbetar vid andra forskningsinstitutioner. Jag anser att universiteten inte bör åta sig uppdrag som innebär att de inte kan, i varje fall inte inom en kortare 49 Prot. 1986/87:131 = tid, offentliggöra sina resultat, redovisa utgångspunkter och använda meto 26 maj 1987 der osv. Det kani en del fall vara fråga om att universiteten påtar sig uppdrag 2 TI för en industri. Då kan universiteten hålla inne med resultatet några få månader för att ge industrin tillfälle att kanske vidta vissa åtgärder för att ekonomiskt utnyttja en upptäckt som har gjorts på företagets bekostnad. Men i och med att ett universitet eller en högskola är inkopplad kan uppskovet med offentliggörandet bara få vara temporärt. Det som Björn | Samuelson sade om att avhandlingar och uppsatser skulle hemligstämplas för | all framtid tycker jag låter mycket oroväckande. Jag anser att sådana forskningsinsatser har mycket litet värde vid våra universitet och högskolor. Birger Hagård talade om att vi har för mycket sektorsforskning. Det som Birger Hagård här nämnde strider emellertid emot den internationella statistiken som visar att det, i varje fall i början av 80-talet, inte fanns något land där universitet och högskolor spelade så stor roll i fråga om den sammanlagda forskningen som i Sverige. Om vi som exempel tar våra stora universitet och våra stora tekniska och medicinska högskolor går huvuddelen av de medel som anvisas dit till forskning och en mindre del till den grundläggande utbildningen. Det framförs emellanåt klagomål över denna proportion, men vi har i Sverige valt att låta forskningen i mycket stor utsträckning vara förlagd till universiteten och högskolorna. Vi gör det i högre grad än något annat land. Om vi då skall överträffa någon i fråga om att förlägga forskning till universiteten är det oss själva och ingen annan.

Jag vill också påpeka att det naturligtvis är svårt för högskolorna att konkurrera med näringslivet på rent ekonomiska grunder när det gäller att rekrytera forskare. Jag förstår att ersättningen på 90000 kr. för en doktorandtjänst är ett obetydligt belopp jämfört med vad många företag kan erbjuda. Inte desto mindre finns det i våra universitet en vetenskaplig frihet, som attraherar många och som gör att många åtminstone under ett antal år vill bedriva sin verksamhet där. Vid den promotion och professorsinstallation där Kerstin Keen och jag var närvarande för ett par dagar sedan fanns åtskilliga exempel på hur personer som tidigare varit anställda i industrin återgått till högskolan för att tillträda professur i stället.

I det avseendet ger jag Kerstin Keen fullständigt rätt — det här är betydelsefulla insatser som vi kan göra.

Inriktningen på kulturvetenskapen är i detta fall ett särskilt uttryck för detta.

Herr talman! Utbildningsministern avslutade sitt sista anförande med att 26 maj 1987 tala om konkurrenskraft och upprätthållande av kulturell standard. Jag tänkte uppehålla mig vid ett litet och smalt, men inte desto mindre betydelsefullt, avsnitt. Det handlar om designutbildningen. Visst kan man bli glad över att de konstnärliga utbildningarna sammantaget får en rejäl förstärkning. Men den glädjen förtas lätt av den omotiverat skeva fördelningen mellan Stockholm och Göteborg, som nu markeras ännu hårdare. Varken utbildningsnivå eller antalet utbildningsplatser på de båda orterna skulle kunna förklara varför Stockholm kommer att inneha 29 professurer i vissa konstnärliga ämnen, medan Göteborg förväntas klara sig med 6. För undervisningens kvalitet kan det tyckas oväsentligt om en lärare innehar titeln professor eller ej, men det saknar faktiskt inte betydelse när det gäller högskolemässig status, möjligheterna att attrahera skickliga medarbetare och framför allt självkänslan hos lärare och elever. När dessutom de totalt tilldelade resurserna skiljer sig så markant mellan de båda utbildningsorterna ser det illa ut. I en fyrpartimotion har vi velat belysa situationen för en del av de konstnärliga utbildningarna, nämligen designlinjernas behov av ledningsresurser för forskning och utveckling vid sidan av den organisation för konstnärligt utvecklingsarbete som föreslås för den konstnärliga utbildningen i dess helhet. Problemet är knappast att det skulle finnas för få utbildningsmöjligheter för fritt skapande konstnärer, tvärtom. Det tragiska är ju att många lockas in på en bana där ytterst få i dag på sin verksamhet klarar en dräglig försörjning. Samtidigt finns stor efterfrågan på välutbildade formgivare, en yrkeskategori som har goda utkomstmöjligheter. Under 50-talet och långt in på 60-talet var svenska produkter kända världen över för att inte bara hålla god kvalitet utan också ha god och funktionell form. I hård konkurrens räcker det inte med ett hyggligt pris och hög materialkvalitet på en vara. Bruksvarorna måste också ha ett tilltalande utseende och kunna fungera bra. Det har man lärt sig i Japan, Italien och USA. England börjar också förstå det, medan Sverige håller på att förlora mark. Vad värre är: vi tappar undan för undan kreativa begåvningar i den generation som skulle utgöra tillväxten bland formgivarna. Herr talman! Konstindustriskolan i Göteborg, vårt lands än så länge enda skola med yrkesinriktade utbildningslinjer inom informationsoch produktdesign, har — vågar jag påstå — utbildat flertalet av vårt lands skickligaste formgivare. Trots att skolan år efter år har fått vidkännas en real minskning av resurserna har utbildningen i Göteborg kunnat hävda sig väl. För att behålla den höga nivån ser det nu ut som om man skulle bli tvungen att dra in på vissa delar. Till problemen hör bl.a. att skolan aldrig har fått full kostnadstäckning för förlängningen av utbildningen från 160 till 170 poäng. Konkurrensen om de få utbildningsplatserna är hård, och det visar sig att tilltänkta elever i ökande utsträckning söker sin utbildning i andra länder, där de gärna blir kvar eftersom tillgången på arbete är god och jobben välbetalda. Herr talman! I denna kammare talas ofta och länge om vår industri och särskilt om exportindustrins betydelse som motor i samhället. Men tyvärr är 51 det väldigt få som har förstått att det krävs välutbildade människor med speciell talang för att kunna ta fram produkter som är anpassade till en speciell tillverkningsprocess eller som innebär att man måste kunna tänka i nya banor, om vissa produkter inte längre finner en marknad. Ett — men ett mycket tydligt — exempel är Lammhults Mekaniska AB, en smidesindustri som hade behov av förnyelse. Här hade man turen att få kontakt med två mycket duktiga formgivare, som utifrån denna industris speciella förutsättningar skapade ett program som i dag gjort Lammhult till en av våra mest eftersökta möbelexportörer. Det finns fortfarande ett antal skickliga formgivare i full verksamhet, men det är dåligt sörjt för återväxten. Detta borde i hög grad bekymra också industriministern och andra med ansvar för näringslivet. Den engelska regeringen har tillsatt ett särskilt Design Council, med ansvar dels för utbildning och forskning, dels för att sammanföra konsulter och industriformgivare med olika företag. Ja, man t.o.m. betalar en del av kostnaderna för de inledande konsultkontakterna. I en stort upplagd kampanj, som man kallat ”Design or Decline”, gör man klart hur viktigt det är att se om sitt hus för den som vill vara kvar på marknaden. Inte minst den snabba teknikutvecklingen gör det nödvändigt med såväl forskning som utbildning inom designområdet. Enbart den elektroniska teknikutvecklingen har gett upphov till produkter som vi använder dagligdags i en mängd som knappast någon föreställt sig för några år sedan. I UHÄ:s anslagsframställning har man lagt tyngdpunkten på de fria konstnärliga utbildningarna när man talar om konstnärligt utvecklingsarbete. Man understryker: ”En väsentlig del av resurserna för konstnärligt utvecklingsarbete utgörs av den del av tjänstgöringsskyldigheten för de konstnärliga professurerna, som avser konstnärligt utvecklingsarbete.” Detta har utbildningsministern accepterat, med resultatet att de ledningsfunktioner som tillförs det konstnärliga området består av tidsbegränsade tjänster inom vad som jag vill kalla de fria konstnärliga områdena. Det får i sin tur till följd att den tvärvetenskapliga och långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom ett mer bundet område saknar såväl materiella som personella tillgångar för att utveckla sin särart inom industriell produktdesign, inredningsarkitektur och informationsdesign. Just långsiktighet i utbildningen är nödvändig för att säkerställa framtida kompetens, sade utbildningsministern för en stund sedan här i talarstolen. Men det stämmer inte alls med de satsningar som man vill göra på designutbildningen. Det är väsentligt att designutbildningen får möjlighet att uppfylla ett av de utbildningsmål som skiljer den från övrig konstnärlig verksamhet, nämligen att med inriktning på konstnärlig användning samla ihop och utveckla kunskap från de ekonomiska, humanvetenskapliga, teknologiska och informationstekniska utbildningssektorerna. Detta har vid flera tillfällen påpekats från universitetet i Göteborg. Men i propositionen anvisas inga ledningsresurser för designlinjens kunskapsuppbyggnad genom egen forskning och med egna forskningsprogram. Detsamma gäller ledningsresurserna för konstnärligt utvecklingsarbete. Den föreslagna s.k. rörliga resursen är alltför oprecist formulerad för att man skall kunna lita till den i ett seriöst sammanhang. Prot. 1986/87:131 Herr talman! Om designutbildningslinjerna inte får resurser för att 26 maj 1987 organisera vare sig områdesrelevant forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, hjälper det inte att utbildningsministern säger i propositionen: ”Enligt min mening fyller konstnärligt utvecklingsarbete inom sitt område en funktion som närmast motsvarar forskningen inom högskolan i övrigt. —- = - För den samlade kunskapsutvecklingen inom det konstnärliga området måste givetvis också forskning i gängse mening kunna utnyttjas.” Av de 14 nya professurer som under treårsperioden tillförs det konstnärliga området får Göteborg 3, samtliga inom det område av den konstnärliga utbildningen som jag kallar det ”fria” området. Den andra delen, som arbetar integrerat med de kunskapsområden som aktivt medverkar till att ge vårt land en plats på världsmarknaden, tycks inte inom överskådlig tid få de resurser som skall berättiga till högskolemässig status. Detta inte bara diskriminerar vissa utbildningsorter och sänker lärarnas egenuppfattning och tjänsternas attraktionsvärde, utan det bidrar generellt till att utvecklingen bromsas upp i en tid av nästan ofattbart tekniskt och metodologiskt framåtskridande inom området. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 34 och i övrigt till de reservationer som har folkpartistisk undertecknare.

Herr talman! Jag skall helt kortfattat ta upp frågan om Botaniska trädgården i Göteborg. De botaniska trädgårdarna i universitetsstäderna fyller en viktig uppgift i utbildningens och forskningens tjänst. Därför är det nödvändigt att den framtida verksamheten vid dessa trädgårdar garanteras genom att de ges tillräckliga ekonomiska resurser. Frågan är då hur den framtida verksamheten skall organiseras och finansieras. Utskottet instämmer i de förslag från såväl regeringen som flera motionärer om tillsättandet av en utredning på det här området. Utskottet anför att olika aspekter på frågorna därvid bör bli belysta och att berörda instanser bör få möjlighet att framlägga sina synpunkter. Som motionär hälsar jag utskottets skrivning och förslag med tillfredsställelse men anser det ändå vara nödvändigt att något beröra den speciella situation som gäller för Göteborgs botaniska trädgård. Det är nämligen skillnad mellan Botaniska trädgården i Göteborg och Övriga universitets trädgårdar i det att det är kommunen och inte staten som till allra största delen finansierar verksamheten. Ibland kallar man Göteborg för donationernas stad, och Botaniska trädgården i Göteborg är ett exempel på en sådan donation. Efter hand har denna trädgård trots ett mycket måttligt statligt anslag vuxit ut till en trädgård av hög, för att inte säga mycket hög internationell klass. Trädgården spelar således en viktig roll inte bara från lokal synpunkt utan även från regional, nationell och internationell synpunkt. Från början av 1960-talet och fram till 1985 fanns det ett avtal mellan staten och Göteborgs kommun, vilket innebar att staten svarade för en fjärdedel av kostnaderna medan kommunen stod för de återstående tre fjärdedelarna. 53 Denna konstruktion fungerade väl, ansåg vi i Göteborg. Vi tyckte att staten tog ett rimligt ansvar. Men av någon anledning ville staten sedan inte betala denna sin del av de totala utgifterna.

Vad vi i Göteborg begär är inte att staten skall ta över totalansvaret för trädgården, inte ens att staten skall stå för huvuddelen av kostnaderna. Vi anser emellertid att statens insatser är alldeles för små. Det är naturligtvis värdefullt att en utredning nu kommer till stånd. Vi motionärer från Västsverige vill inte heller motsätta oss — det finns ingen anledning till det — att det också blir fråga om en utredning beträffande de botaniska trädgårdarna i övriga delar av landet. Vad vi tycker är viktigt är att direktiven blir så utformade, att inte Göteborgs kommun även i framtiden tvingas stå för så stor del av kostnaderna som nu är fallet. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern: Vad är avsikten med denna utredning? Är avsikten, tillspetsat uttryckt, att pressa ner statens kostnadsengagemang för de övriga universitetsträdgårdarna? Är det det som är huvudmotivet? Eller är motivet att försöka skapa en rimlig fördelning? Jag vet att utbildningsministern väl känner till alla de kvaliteter som finns hos den botaniska trädgården i Göteborg, och jag skall därför inte uppta tid med att närmare gå in på dem. Hur skall direktiven i det här fallet utformas? Utgångsnivån då det gäller trädgården i Göteborg är ju ändå en helt annan än för de övriga trädgårdarna. I Göteborg väntar vi med spänning på vad denna utredning kan leda till. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han redan nu har någonting att säga om själva inriktningen på utredningen.
Herr talman! Jag vill bara i korthet säga till Torgny Larsson att jag i dag har haft överläggning med ordföranden i styrelsen för Botaniska trädgården i Göteborg. Jag har försäkrat honom att riksdagens beslut om en utredning kommer att effektueras och att det är rimligt att i ett sammanhang bedöma alla de botaniska trädgårdar som är mer eller mindre anknutna till universiteten. Mer är inte möjligt att i dag säga.

Herr talman! Från Göteborg skall vi nu snabbt förflytta oss till Luleå. Det skall få gå ganska fort med tanke på den tidsnöd som vi har. Jag skall kommentera utskottets behandling av vår norrbottniska socialdemokratiska motion nr 55 angående ökade anslag till högskolan i Luleå. De regionalpolitiskt motiverade tillskott av medel som högskolan i Luleå har fått under de senaste budgetåren har betytt väldigt mycket. Forskningsverksamhet har kunnat byggas upp och etableras på nya områden. De tre olika beslut som har tagits i olika etapper har inneburit att högskolan i Luleå har tillförts totalt 24 milj.kr. under budgetåren 1982 89. Det har också inneburit att en forskning har kunnat byggas upp inom datateknik, I besluten angavs att de verksamheter som finansieras med de anvisade 26 maj 1987 medlen vid periodens slut skulle finansieras via utbildningsdepartementets ordinarie anslag för forskning och forskarutbildning. Det är dessa tillskott som nu permanentas genom forskningspropositionen. Också sett ur regionalpolitiska synpunkter är detta helt naturligt och självklart. Man kan fråga sig hur forskningsverksamheten vid högskolan i Luleå skulle ha sett ut om inte de regionalpolitiska pengarna tillförts som nu permanentas. I forskningspropositionen uppmärksammas högskolan i Luleå på flera sätt. Det föreslås en uppräkning av anslaget för teknisk fakultet med 10,3 milj.kr. från 1987/88. Ambitionerna är dock stora vad gäller vad som skall inrymmas i fakultetsanslaget. I forskningspropositionen ges flera anvisningar. Det gäller först och främst den permanentning av de regionalpolitiska pengarna som jag tidigare har talat om. Där föreslås också inrättande av en professur i datalogi från budgetåret 1989/90, men finansieringen av denna skall ske inom fakultetsanslagets ram. Dessutom skall här inrymmas en satsning på informationsteknisk forskning som också Luleå skall få del av. Vad gäller Teknikens hus i Luleå ges i forskningspropositionen en anvisning om att medel till detta skall tas ur fakultetsanslaget. Utöver detta tillkommer kostnader för anslagstekniska förändringar, forskarassistenttjänster och höjningen av utbildningsbidragen. Det kommer alltså, trots det stora tillskottet av medel, att bli mycket trångt inom ramen för teknisk fakultet, och detta beror på att de ambitioner som jag har redovisat är så stora. Herr talman! Högskolan i Luleå är en ”motor” i utvecklingen av Norrbotten, en motor med vars hjälp det mest arbetslöshetsdrabbade länet i landet kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Det finns också en framåtanda och optimism i högskolan, som främst visar sig i de utvecklingsplaner som finns. Det är denna vilja att utveckla forskningen och medvetenheten i Norrbotten om högskolans strategiska betydelse för framtiden som har gjort att vi skrivit vår motion och pekat på vad anslag utöver förslaget i forskningspropositionen skulle kunna innebära för länet. Man skulle nämligen ytterligare kunna utveckla den metallurgiska forskningen, forskningsinsatserna inom datateknik och elektronik, materialteknik som keramer och polymera kompositmaterial, industriell marknadsföring, maskinteknik och forskningsinformation. Ökade anslag inom dessa områden skulle innebära att högskolans regionala betydelse skulle stärkas än mer, då man därigenom skulle kunna bygga upp verksamheter inom områden som är framtidsinriktade. Hur har då utbildningsutskottet behandlat vår motion? Ja, utskottet upprepar betydelsen av permanentningen av de regionalpolitiskt motiverade tillskotten. Det är sant som utskottet skriver: ”Därmed kan verksamheten få en annan stabilitet, då den framtida finansieringen är tryggad.” Som jag tidigare sagt är vi mycket nöjda med det tillskott som högskolan i Luleå får, men vi är också medvetna om att varje år som forskningen kan byggas ut ytterligare är mycket viktigt ur regionalpolitisk synpunkt. Detta är bakgrunden till att vi genom motionen ville peka på de utvecklingsmöjligheter som finns vid högskolan i Luleå. Där finns en framtidstro och en vilja att 55 utveckla forskningen vidare, i både vetenskapens och regionens tjänst. Nu har ett enigt utbildningsutskott avstyrkt vår motion, och vi hyser inga förhoppningar om att kunna få riksdagen att gå emot utskottets förslag. Därför kommer jag inte att göra något yrkande till förmån för motionen, utan nöjer mig med att peka på de utvecklingsmöjligheter som finns vid högskolan i Luleå och hur viktigt det är att denna stärks så att den kan fortsätta att vara en motor i den regionala utvecklingen av Norrbotten.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen sade att ambitionerna i Luleå är stora, och att det därför kan bli trångt när det gäller att tillgodose alla önskemål inom den medelstora ram som finns. Det kan jag förstå. Men jag vill erinra om att högskolan i Luleå enligt denna forskningspolitiska proposition föreslås disponera över 53 milj.kr. Det innebär en ökning med ungefär 24 96 i förhållande till motsvarande anslag föregående budgetår. Två tredjedelar av ökningen består av reformmedel. Det är alltså inte så litet som kommer högskolan till del. Det måste innebära en större trygghet för högskolan i Luleå, när man får permanenta resurser jämfört med när man måste lita till projektmedel, som bestäms från gång till gång och är tidsbegränsade. Behoven är rätt väl tillgodosedda i Luleå. Jag har förstått att man har höga ambitioner i Luleå. Det har också framgått av den motion där Ewa Hedkvist Petersen står som första namn. Där räknas upp ett stort antal önskemål. Jag kan förstå att det även'om Luleå har fått stora påslag kan bli trångt på listan så att säga. Högskolestyrelsen i Luleå får göra som alla andra högskolestyrelser — man får prioritera. Det finns naturligtvis många angelägna saker. Det förstår jag. Men man måste nog ändå lära sig att ta fram några saker som är mer angelägna än andra, så att man kan hålla sig inom den ram man har. Jag tror alltså att man kan säga att högskolan i Luleå är ganska väl tillgodosedd. Den är väl tillgodosedd jämfört med andra högskolor. Jag tycker inte det finns någon anledning att vara alltför missnöjd. Detta är bakgrunden till vår formulering i utskottsbetänkandet när det gäller att bemöta motionen.

Herr talman! Verkligheten är den att den forskningsverksamhet som bedrivs vid högskolan i Luleå har kunnat byggas upp med regionalpolitiska medel. De pengarna finns redan i verksamheten på högskolan. Det som händer nu är att man uppfyller de beslut som tidigare har fattats, vilket innebär att man för över finansieringen till utbildningsdepartementets anslag. Forskningsverksamheten finns redan vid högskolan i Luleå. Vitycker naturligtvis att det är bra att anslaget blir permanentat och att verksamheten blir reguljär. Därom råder inga delade meningar. Ambitionerna är höga vid högskolan i Luleå, och förmågan att prioritera finns nog. Det ser man på anslagsframställningarna. Där sker en klar prioritering. Ambitionerna för högskolan i Luleå är höga också i forskningspropositio nen. Det var det jag ville peka på. Det finns på flera ställen i forskningspropo = Prot. 1986/87:131 sitionen anvisningar om vad fakultetsanslaget och de 10,3 miljoner som 26 maj 1987 plussas på skall användas till. 10,3 miljoner är mycket pengar. Det jag ville visa på i mitt anförande var emellertid att det i forskningspropositionen finns anvisningar om hur dessa pengar skall användas och att det faktiskt kommer att bli trångt, enligt de beräkningar som har gjorts vid högskolan. Permanentningen av de regionalpolitiskt motiverade tillskotten är vi mycket nöjda med. De prioriteringar som skall göras har redan gjorts. Till sist vill jag säga att det är bra att det i en region, där man har så stora arbetsmarknadsproblem och där en högskola betyder så mycket, finns höga ambitioner.

Herr talman! De senaste åren har det varit en renässans för den svenska flaggan. Tidens vindar blåser alltid särskilt friskt genom forskningspolitiken, och även i denna forskningsproposition, som jag i stort sett tycker är mycket lyckad, finns det en hel del små svenska flaggor. En sådan flagga har hamnat i det avsnitt där det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, behandlas. I tidigare års forskningspropositioner betonades att HSFR hade ett särskilt ansvar för högskolans internationalisering, för områdesforskning om främmande kontinenter och för att följa forskningen om en mängd utländska frågor. I år läggs tonvikten i stället på att HSFR skall värna om det svenska kulturarvet och främja forskning om svenskt språk och svensk kultur. Det är absolut inget ont i det — det är värdefullt och välkommet att en sådan markering görs. Jag har väckt en motion för att få utbildningsutskottet att klargöra att detta inte innebär att HSFR därmed släpper ansvaret för forskning också om internationella och utländska förhållanden. Det är oerhört viktigt att vi i Sverige har resurser för att lära oss mer om främmande länder - om Latinamerika, om Afrika, om Asien och om olika delar av Europa. Jag har velat utverka att utskottet skulle understryka att detta också framdeles, som hittills, är en viktig uppgift för HSFR. Jag tycker att utskottet istort sett har gjort det jag har önskat. Utskottet betonar att man inte skall konstruera någon motsatsställning mellan forskningen om svenskt och om utländskt. Jag skulle ändå gärna vilja att utskottets talesman Lars Gustafsson bekräftar att mitt intryck är riktigt, dvs. att utskottet verkligen menar att HSFR även i framtiden skall ha ett ansvar för att främja områdesforskning, dvs. forskning om internationella och utländska förhållanden. Det är nämligen en nödvändig källa för de forskare i Sverige som arbetar med sådana frågor och som ofta har svårt att bedriva sin forskning på grund av de stora avstånden och svårigheterna att hitta källmaterial och liknande. 57 På en punkt tror jag att utskottet har råkat ut för ett litet missförstånd, och det kanske delvis är mitt fel som motionär. I den förra forskningspropositionen fick HSFR ett särskilt ansvar för att främja forskning om Östeuropa. Det har forskningsrådet gjort, så till vida att man har inriktat sig på den humanistiska forskningen om Östeuropa, dvs. språk, kultur, litteratur och estetiska frågor. Det har också i årets forskningsproposition föreslagits inrättande av en professur i öststatsforskning, som dock är inriktad på den samhällsvetenskapliga sidan, dvs. på frågor om ekonomi, sociologi, statsvetenskap och liknande. Jag hoppas nu att utskottet inte tänker sig att HSFR genom inrättandet av denna tjänst skulle vara löst från uppgiften att stödja den humanistiska forskningen. Det är oerhört viktigt att den får ett fortsatt stöd genom HSFR. Jag utgår från att något annat inte avses i det som utskottet har skrivit, även om man på denna punkt möjligen uttrycker sig litet kryptiskt. Jag vore tacksam om Lars Gustafsson kunde bekräfta att utskottet anser att HSFR i framtiden skall stödja både forskning om svensk kultur och forskning om internationella och utländska förhållanden, som rådet tidigare har gjort.

Herr talman! Utskottet har haft ett stort antal motioner och yrkanden att behandla. Det må möjligen vara utskottet förlåtet att inte så mycket utrymme har kunnat ägnas åt varje motion. Jag tycker nog att jag med gott samvete kan säga att herr Tarschys gör en riktig tolkning. Vi avsåg inte med den här skrivningen att säga något annat än att det var värdefullt att man nu också tittade på forskningen om Sveriges kultur och samhällsliv. Det är det nya som har kommit till. Det andra menar vi naturligtvis skall finnas kvar som en uppgift. Det tycker vi är riktigt. Det kunde kanske ha uttryckts tydligare, det är jag medveten om. Men utrymmet har kanske i hastigheten satt gränser. Jag tycker att jag kan bekräfta det herr Tarschys efterfrågade.

Herr talman! Vi skall nu behandla finansutskottets betänkande nr 26. Det handlar om ett anslag till delegationen för forskning om den offentliga sektorn. Det anslaget rör sig om totalt 10 milj.kr., en rent försumbar summa ur finansutskottets synpunkt. Men den har en principiell betydelse. Detta organ är ett sektorsorgan. Jag vet att anslagen till sektorsforskningen tidigare i debatten har diskuterats av bl.a. Birger Hagård. Jag vill säga att jag helt delar den uppfattning som han har fört fram. Jag vill väl inte direkt dela ut någon röd ros till utbildningsministern i det här speciella fallet. Sektorsforskningen bör enligt min uppfattning i största möjliga utsträckning föras tillbaka till forskningsråden och universiteten för att där förstärka basresurserna. Jag beklagar att den intention som fanns dels Prot. 1986/87:131 i 1982 års diskussion om forskningen, dels i 1984 års diskussion helt har 26 maj 1987 försvunnit i den föreliggande propositionen. Då fanns det i utskottet en viss samstämmighet om att resurser från sektorsforskningen borde föras över till universiteten, högskolorna och forskningsråden. Tyvärr måste jag konstatera att detta helt har försvunnit dels från dagens debatt, dels från det betänkande vi skall ta ställning till. Det är så mycket mer förvånande som UHÄ har föreslagit att man skall föra över resurser från sektorsorgan till högskolor och forskningsråd; synpunkter som vi moderater sedan länge har fört fram och som vi anser det önskvärt att man tar hänsyn till. Vi moderater har i finansutskottet reserverat oss mot anslaget till delegationen för forskning om den offentliga sektorn. Vi anser att den delegationen bör avvecklas och att medlen bör föras över till högskolan och forskningsråden. I konsekvens härmed avvisar vi också regeringens framställan om ett bemyndigande att godkänna det med de båda kommunförbunden preliminärt ingångna avtalet om en gemensam finansiering av delegationens verksamhet. Kommunförbunden står för 5 milj.kr. och staten för 5 milj.kr. Totalt blir det 10 milj.kr. Av denna anledning yrkar jag bifall till den moderata reservationen till finansutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Finansutskottets del av det gemensamma forskningsbetänkandet är liten men viktig. Den offentliga sektorn är stor i vårt land och ger människor en trygghet, dels som servicetagare, dels som arbetstagare, t.ex. inom vården eller skolan. Det samhälle som vi tillsammans har byggt upp förändras snabbt, och vi måste hela tiden anpassa och förändra verksamheten så att den passar det moderna samhället och människors krav. Eller ännu hellre — vi måste ligga före utvecklingen, så att eventuella förändringar och förbättringar kan göras i god tid. I ett modernt samhälle betyder forskningen mycket, och politiker och forskare måste samarbeta och utbyta erfarenheter för att kunna utveckla och förnya den offentliga förvaltningen. Förtroendevalda och anställda som vill pröva nya vägar måste ha ett förbättrat beslutsunderlag och ökade kunskaper om beslutens konsekvenser. I botten måste det finnas en omfattande utvärdering av befintlig verksamhet. Här har forskningen en viktig uppgift genom att belysa och ifrågasätta. En stor och viktig del av den offentliga verksamheten är decentraliserad till kommuner och landsting. Det är därför en naturlig följd att Kommunförbundet och Landstingsförbundet i enlighet med förslaget i proposition 1986/ 87:80 tillsammans satsar lika mycket som staten till delegationen för forskning om den offentliga sektorn. Forskningsdelegationens verksamhet har sedan starten 1984 inriktats på övergripande frågor om folkstyrelsen samt kommunernas, landstingskommunernas och den statliga sektorns roll i samhällsutvecklingen. Forskningsdelegationen har dokumenterat och informerat om forskningen inom den offentliga sektorn. Delegationen har en viktig uppgift när det gäller 59 samverkan mellan forskare och avnämare. Utskottet är enigt om att en forskning inom den offentliga sektorn är viktig och att området är eftersatt. I moderaternas reservation framförs att den aktuella forskningen bör ske via forskningsråden. Majoriteten anser att forskningsråden fyller en viktig uppgift när det gäller forskning om den offentliga sektorn, men vi tycker också att det är viktigt att användarna, dvs. staten, kommunerna och landstingen, får ett inflytande över inriktningen inom det område som berör en så stor del av människorna i vårt land. Delegationen för forskning inom den offentliga sektorn har en vidare och mer omfattande roll än FRN och de traditionella forskningsråden. Därför är det viktigt att stödja och utveckla forskningsdelegationen i enlighet med civildepartementets och majoritetens förslag. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets del i betänkandet och avslag på den moderata reservationen.

Herr talman! Här ser vi öppet och ohöljt den bockfot som Birger Hagård så vältaligt beskrev, nämligen att socialdemokraterna vill ha en klar politisk styrning av forskningen. Vi moderater anser också att denna forskning i och för sig är viktig, men vi anser att den med fördel kan utföras på universiteten eller organiseras genom forskningsråd. Vi är dessutom, som jag antydde i mitt anförande, oroliga för att vi håller på att såga av den gren vi sitter på, att basresurserna inte är tillräckligt omfattande på universiteten och högskolorna för att förse forskningsorganen med kompetent personal. Därför menar vi att resurser måste föras över från sektorsorganen tillbaka till universiteten, högskolorna och forskningsråden där de egentligen hör hemma.
Herr talman! Jag tror inte att vi kan komma varandra mycket närmare, vi socialdemokrater och moderaterna, utan vi kommer alltid att ha olika uppfattningar i denna fråga. Men egentligen finns det ingen motsatsställning. Vi tycker att båda typerna av forskning behövs. Det gör att vi får ett bättre underlag och en vidare forskning.
Herr talman! Låt mig då bara konstatera att Marianne Carlström inte tog avstånd från mitt påstående att socialdemokraterna vill ha en politisk styrning av denna typ av forskning. Det är tydligen så att man vill styra denna forskning genom sektorsforskningsorganen.
Herr talman! Det är kanske inte styrning det handlar om utan en vidare forskning för att få ett bättre beslutsunderlag.

Herr talman!

Utskottet avstyrker dessa förslag. Motiveringen är att det inte är rimligt med en koncentration till ett fåtal ämnesområden, att hänsyn måste tas till mottagarlandets önskemål, att kvalificerade forskningsinstitutioner riskerar att bli isolerade öar samt att existerande samverkan mellan SAREC och SIDA ligger på en tillfredsställande nivå. Moderata samlingspartiet delar ej denna utskottsmajoritetens bedömning. I reservationen sammanfattar vi motiven härför. Utöver vad som framgår av reservationen vill jag inför kammarens ledamöter understryka följande. Föreligger ett allvarligt hot mot människans livsmiljö kan det undanröjas endast genom en koncentration av motåtgärderna till de områden där orsakerna står att finna. Önskemålen från enskilda länder i Afrika, utsatta för ökenspridning, jordförstörelse, uteblivna regn och-sjunkande produktionsförmåga inom jordbruket, tillgodoses bäst om de orsakande krafterna snabbast möjligt finner sin vetenskapligt fastställda förklaring. Tiden brådskar ty Afrika är, med Brundtland-kommissionens uttryckssätt, en döende kontinent om inte omedelbara och omfattande internationella insatser görs. Därför måste tillgängliga forskarkrafter sammanföras till ett eller två forskningscentra med kvalificerad tvärvetenskaplig inriktning. Framtagandet av världens genom tiderna farligaste förstörelsevapen, atombomben, är exempel på vad en koncentration av forskningsresurser kan åstadkomma. Ett motsvarande resultat borde vara lättare att nå i det fredliga uppbyggnadsarbetets tjänst. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen till utrikesutskottets betänkande UU 1986/87:16.

Herr talman! Eftersom utrikesutskottet är enigt när det gäller det avsnitt i propositionen som berör säkerhetspolitisk och annan utrikespolitisk forskning kommer jag i mitt anförande att hålla mig enbart till u-landsforskningen och den reservation av moderaterna som fogats till denna del av betänkandet. En allt större del av Sveriges u-landsbistånd har under senare år koncentrerats till stöd för forskning i utvecklingsländer. Det är styrelsen för u-landsforskning, SAREC, som administrerar det forskningsstöd och det institutionssamarbete med u-länder som utgör ett mycket väsentligt komplement till det utvecklingsarbete som bedrivs av SIDA. SAREC:s forskningsstöd har den inriktningen att det syftar till att främja forskning som kan underlätta för tredje världens länder att utvecklas mot självbestämmande, ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Den centrala uppgiften för SAREC är att medverka till att bygga upp och stärka nationell forskningskapacitet i u-länderna. SAREC:s program omfattar samarbete 61 med enskilda u-länder, regionala organisationer, internationella forskningsinstitutioner, svenska forskningsmiljöer och stöd till enskilda forskare. Stödet är inriktat på områden som jordbruk och landsbygdsutveckling, hälsovård, utvecklingsteori och samhällsvetenskap, kvinnors situation, teknik och industri samt humaniora, utbildning och kommunikation. Som en följd av den utvärdering som efter tio år gjorts av SAREC:s verksamhet har en viss omläggning av stödet nu påbörjats i riktning mot mer långsiktiga insatser på ett antal forskningsmiljöer med u-landsinriktning. För drygt ett år sedan beslutade riksdagen att via SAREC anslå drygt 100 milj.kr. till ett femårigt forskningsprogram kring avskogning och markförstöring. Målsättningen med detta program, som redan börjat förverkligas, är att bygga upp inhemsk forskningskapacitet i ett antal u-länder och bidra till utvecklandet av förebyggande åtgärder. Avskogning och markförstöring är viktiga orsaker till att allt fler människor i u-länderna drabbas av hungersnöd. Den för hela det globala ekosystemet livsviktiga regnskogen är utsatt för akuta hot såväl från ett missriktat svedjebruk som från olika kommersiella aktiviteter, t.ex. ohämmad timmeravverkning, röjning för plantager, betesmarker och annan markexploatering. Den tropiska regnskogen är det artrikaste och mest komplicerade ekosystem som finns på vår jord. Tropisk regnskog täcker inte mer än drygt 5 96 av jordens landyta, men rymmer ändå nära hälften av alla existerande arter av djur, växter och mikroorganismer. På en enda hektar, dvs. 100 gånger 100 meter, kan man t.ex. hitta över 200 olika trädslag. I hela Sverige finns sammanlagt ett tjugotal. Moderaterna efterlyser i sin reservation riktlinjer för att klarlägga sambandet mellan miljö, bistånd och utveckling och begär en koncentration av forskningsstödet till naturvetenskapliga ämnen inom området ekologi —miljöfrågor och till samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomi och statskunskap. Man föreslår också att SAREC skall medverka till att bygga upp ett eller två s.k. centres of excellence i Afrika inom markvårdsområdet, och slutligen att en närmare samverkan skall ske mellan SIDA och SARECi mottagarländerna. Som en sammanfattande kommentar till denna reservation skulle man kunna säga: Vad göras skall är allaredan gjort. Genom satsningen på 100-miljonersprogrammet och även på det ordinarie SAREC-programmet görs nu en ytterligare koncentration, precis som man efterlyser, till miljöoch markvårdsområdet. Programmet, som redan till största delen är grovplanerat och delvis redan avtalsfäst, utformas i mycket nära samarbete med SIDA. Närmast ansvarig handläggare med särskild erfarenhet från skogsforskningsområdet kommer t.ex. från just SIDA. De afrikanska länderna har i dag stor brist på egen forskarkompetens när det t.ex. gäller markanvändning, skog och jordbruk. Om problemen skall kunna lösas måste man först utbilda egna forskare. Det är här SAREC kommer in i bilden. En satsning sker nu på att bygga upp forskarkompetens och utbildningsresurser med tonvikt på markvård inom Department of Agriculture vid universitetet i Nairobi i Kenya. Utbildningen kommer att ha en regional inriktning. Planeringen av densamma sker i nära samarbete med SIDA, som redan har ett specialinriktat markvårdssekretariat. Även om SAREC således här bygger vidare på en redan existerande institution uppnås i allt väsentligt de syften som moderaterna i sin reservation — Prot. 1986/87:131 säger sig eftersträva. Det blir möjligt att utbilda inhemska forskare inom 26 maj 1987 regionen, liksom att förutsättningar skapas för att utbilda lärare som på sikt skall klara undervisningen på egen hand. I sammanhanget kan också nämnas att Sverige tillsammans med andra länder stöder ett internationellt forskningscenter, ICIPE, som bl.a. arbetar med att ta fram biologiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter i Afrika. Ett forskarlag från Lund medverkar också i detta sammanhang. Som en inte oviktig bieffekt till SAREC:s engagemang kan nämnas att svenska universitet och forskningsinstitutioner genom sin medverkan i olika u-landsprojekt förstärker sin kompetens och blir efterfrågade på den internationella marknaden av bl.a. olika FN-organ. En inte oväsentlig del av svensk kunskapsexport härrör sålunda i själva verket från biståndssamarbetet. Med andra ord är det som moderaterna efterlyser i sin reservation i allt väsentligt tillgodosett, varför jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet 1986/87:16.

Herr talman! I allt väsentligt instämmer jag i vad Bengt Silfverstrand anför rörande SAREC:s verksamhet. Vad som emellertid har gått honom förbi är att denna verksamhet fortfarande är under utveckling. Under 80-talet har vi från moderat håll arbetat intensivt på att SAREC:s verksamhet skall bli effektivare, mera koncentrerad och mera ett stöd för svensk biståndsverksamhet. Genom dessa moderata aktiviteter har vi fått fram en utredning rörande SAREC som slutar i betänkandet Tio år med SAREC. I detta framhålls att för att komma åt Afrikas stora problem, med globala återverkningar, krävs det forskningsinsatser koncentrerade till ett eller högst två forskningscentra. Detta har regeringen endast observerat, och man har inte tagit ställning till hur man avser att göra. Vi har påpepat det från moderat håll och menar att det krävs ett beslut om koncentration av insatserna för bekämpning av de mycket akuta naturmiljöproblemen i Afrika. Här har vi stöd från de miljökonferenser som har hållits, senast i Nairobi, där det har framgått att även de afrikanska staterna som är berörda av naturförstörelsen inser att det måste ske en snabb och koncentrerad insats. Från ett eller två forskningscentra är det sedan lättare att sprida ut egen forskning i de olika länderna.
Herr talman! Jag måste då än en gång poängtera att önskemål och krav som är framförda i den moderata reservationen är på olika sätt på väg att förverkligas. Det råder fullständig enighet i utskottet om att det är via SAREC, det särskilda organ vi har för detta, som vi skall koncentrera våra insatser när det gäller forskning på det här området. För att ytterligare understryka vad jag sagt kan jag också nämna att bara för någon vecka sedan fattade regeringen beslut om att avsätta medel, närmare bestämt ca 20 milj.kr., för forskning om markanvändning, 63 avskogning och ökenutbredning, med koncentration på Afrika. Det stödet ingår i det 100-miljonersprogram som jag nämnde. Sten Sture Paterson efterlyser sedan ytterligare insatser av svenska forskare, inriktade mot u-länderna. Då kan jag nämna att så sent som för bara någon vecka sedan fastställde SAREC:s styrelse riktlinjerna för en sådan verksamhet. Särskilda medel avsätts nu, utöver det ordinarie anslaget till SAREC, för forskartjänster med u-landsinriktning. Än en gång: Det som efterlyses är på väg att förverkligas.
Herr talman! Det är glädjande att höra att verksamheten är på väg att utvecklas, men av de tillgängliga handlingarna framgår inte att regeringen har tagit ställning till huruvida man skall satsa på en eller flera forskningsinstitutioner. Tankarna går tydligen till att utveckla en forskning, inte att använda sig av de forskare som redan finns tillgängliga. Vi har fått ett anslag på 100 miljoner till forskning, speciellt rörande ökenspridningen. Skall man vänta till dess de afrikanska staterna själva får tillgång till utbildade forskare, så går åren utan någon som helst åtgärd. Här är det bråttom, för ökenspridningen är utomordentligt allvarlig. Utifrån de aspekterna kan man inte låta sig nöja med att säga att vi är på väg. Vi måste påskynda utvecklingen och komma med snabba insatser för att göra livet drägligare i de drabbade afrikanska staterna.
Herr talman! Vi påskyndar insatserna dels genom att förstärka svensk forskningskompetens på de här relevanta områdena, bl.a. miljö och ekologi, dels genom att göra det enda möjliga som kan få verkan på lång sikt, nämligen genom att bygga upp en egen kompetens i första hand i de afrikanska länderna. Någon annan framkomlig väg finns inte.

Herr talman! Redan i anslutning till 1982 års försvarsbeslut gjorde ett enhälligt försvarsutskott ett uttalande om vikten av att det finns säkerhetspolitisk forskning som underlag för debatt och för beslut på säkerhetspolitikens område. Man stödde sig då bl.a. på remissyttranden från försvarets forskningsanstalt och från Utrikespolitiska institutet. Dessa institutioner, som själva bedriver säkerhetspolitisk forskning, påpekade vikten av att också universiteten engagerar sig på detta område. Dessa institutioner, som ju själva står för den målinriktade forskningen på detta område — vi skulle kunna kalla den sektorsforskningen — skulle eventuellt kunna misstänkas för att själva vara ute efter resurserna. Därför är det mycket viktigt att det var just dessa institutioner som underströk behovet av en fri akademisk säkerhetspolitisk forskning. Sedan dess har det gått fem år. Sverige har i dag tolv professurer i statsvetenskap fördelade på våra olika universitet och högskolor. Därav är tre professurer is.k. fredsforskning. Endast två är inriktade på internationell politik, och ingen är inriktad på säkerhetspolitik. I den omfångsrika proposition som nu föreligger skrivs många vackra ord om säkerhetspolitisk forskning. Bl. a. heter det: ”Olika vägar bör prövas för att fördjupa den internationellt inriktade utbildningen och forskningen främst med anknytning till ämnesområdet statsvetenskap. Det är viktigt att säkerhetspolitisk forskning, fredsoch konfliktforskning, inte minst öststatsforskning, kan bidra till att bredare kunskaper på dessa områden skapas inom landet.” Det låter ju bra, men var finns förslagen? Fem år efter det att försvarsutskottet sagt ifrån att säkerhetspolitisk forskning är viktig och bör förstärkas samt tas upp inom ramen för forskningen och utbildningen vid universiteten säger regeringen samma sak. Men regeringen gör ingenting. Ord hjälper inte. Däremot har vi i moderata samlingspartiet i anslutning till propositionen lagt fram ett förslag. Jag kan säga att det skett efter ett ganska omfattande arbete och med hörande av representanter för snart sagt alla viktiga intressenter på detta område. Efter detta arbete har vi stannat för att föreslå att en professur i säkerhetspolitisk forskning inrättas vid Stockholms universitet. En professur i ett ämne blir i allmänhet den fasta kärna kring vilken man kan bygga upp en rekrytering av nya, unga forskare, och på sikt kan den åstadkomma bredd och djup. Men som framgått av den tidigare debatten kan man inte kasta ut en ensam professor i kylan och hoppas att han skall åstadkomma någonting. Därför har vi föreslagit att professuren skall förläggas till huvudstadens universitet. Därmed skulle man underlätta kontakten med viktiga intressenter, såsom utrikesoch försvarsförvaltningen, och med den målinriktade och delvis av statsmakterna styrda forskning och utbildning som redan bedrivs inom t.ex. försvarets forskningsanstalt. Man skulle därmed också underlätta internationella kontakter.

Den i motionen föreslagna professuren skulle kunna vara början till något som också skulle kunna stimulera en öppen debatt. Den skulle också vara en förstärkning av möjligheterna att ta fram i landet producerat, originellt underlag för säkerhetspolitiskt tänkande och beslutsfattande, något som är viktigt inte minst för ett alliansfritt land med en alldeles egen och självdefinierad utrikesoch säkerhetspolitik. Vad säger då riksdagen inför detta blygsamma förslag att börja fylla det tomrum som i propositionen finns efter de vackra orden? Jo, försvarsutskottet, som har fått yttra sig i frågan, vidhåller sin fem år gamla uppfattning att det är angeläget att säkerhetspolitiska frågar tas upp inom ramen för utbildningen och forskningen inom högskolan. Man säger också att resurser behöver avdelas för forskning och utbildning om frågor av direkt betydelse för Sveriges säkerhet. Men i nästa andetag säger utskottsmajoriteten att man inte har underlag för något beslut. Vad är Prot. 1986/87:131 detsom saknas? Är det att regeringen efter fem års tänkande inte har kunnat åstadkomma något underlag för något beslut? Eller är det något fel på det underlag som moderata samlingspartiet har presenterat? Är det fel ställe? Skall det inte vara Stockholm? Räcker det inte med en professur, skall det vara flera? Att det skall vara inom statsvetenskapen och att det skall vara vid ett universitet tycks vara fullständigt klart sedan tidigare. Det finns ingen motivering till varför man inte är nöjd med det underlag som har presenterats. Bengt Silfverstrand sade nyligen att utrikesutskottet är enigt när det gäller den säkerhetspolitiska forskningen. Men det är inte utskottet. Den egendomliga beslutsordningen har gjort att den enda motion som har funnits för att förstärka den säkerhetspolitiska forskningen har behandlats av utbildningsutskottet. Utrikesutskottet har fått yttra sig, men utskottet är inte enigt. Majoriteten är visserligen överens med motionärerna om att universitet och fristående institutioner som Utrikespolitiska institutet kan spela en betydelsefull roll för att stimulera debatt och fördjupa kompetens på området. Enligt utskottet vore en ytterligare betoning av för svensk säkerhetspolitik relevant forskning önskvärd. Men motionskravet och det sedan fem år tillbaka av försvarsutskottet uttalade kravet gäller en fri akademisk, obunden forskning. En sådan finns det behov av, skriver utrikesutskottet. Motionen avslås i alla fall, varvid man hänvisar till att man skall återkomma längre fram. Sedan återkommer man längre fram, men då behandlar man en annan motion. Där sägs det om den motion som man tidigare har yttrat sig om att den fria akademiska forskningen å ena sidan och den behovsinriktade forskningen och den långsiktiga utredningskapacitet som regeringen behöver för sina bedömningar å andra sidan är nödvändiga, båda två. De kan inte ersätta varandra. Jag är övertygad om att de dessutom ömsesidigt skulle kunna förstärka och stimulera varandra. Jag tror också att ju mer kompetens som finns på ett område inom landet, desto större förutsättningar får vi att uppnå kvalitet och mångfald. Sammanfattningsvis: Försvarsutskottet 1981, försvarsutskottet 1987, utrikesutskottet 1987 och även regeringen tycker att den fria och till statsvetenskapen knutna säkerhetspolitiska forskningen och utbildningen behöver förstärkas. Men när moderata samlingspartiet lägger fram ett blygsamt förslag till en väl avvägd och adekvat placerad begynnande förstärkning av området säger försvarsutskottets majoritet att man inte har underlag för beslut och utrikesutskottets majoritet att det här behövs, men att vi får se på det hela en annan gång. Men frågan är vad utbildningsutskottet, som har haft att fatta beslutet, säger. Jag har letat i betänkandet, men utbildningsutskottet säger ingenting — naturligtvis bortsett från de moderata ledamöterna. De moderata ledamöterna, liksom deras kamrater i de andra utskotten, säger med litet kanslisvenska ord: Ja, men om alla nu är så överens, kom då till skott och inrätta professuren! Utbildningsutskottets företrädare, liksom utbildningsministern, har gripits av hunger eller tröttnat på forskningsdebatten och lämnat kammaren. Utbildningsministern gjorde i sitt anförande ett mycket belåtet konstaterande om de framsteg som det innebär att de olika departementen nu samordnat sina ansträngningar och åstadkommit en gemensam proposition och ett Prot. 1986/87:131 gemensamt förslag till riksdagen. Jag skulle vilja säga att resultatet när det 26 maj 1987 gäller den säkerhetspolitiska forskningen har blivit att den har ramlat mellan stolarna. Utrikesdepartementet kan inte i sin budget förväntas lägga fram några förslag om några professurer. Utrikesdepartementet har inte gjort det, och utbildningsministern är inte ens kvar för att diskutera frågan.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

Herr talman! Låt mig till att börja med ta upp försvarsforskningen som är av stor betydelse. I propositionen om forskningen uttalar statsministern bl.a. följande: ”Neutralitetspolitiken ställer särskilda krav på en självständig värdering av för vårt land viktiga förhållanden och utvecklingstendenser i omvärlden. I takt med att kapprustningen och fredssträvandena på senare år fått allt större politisk betydelse blir den utrikespolitiska forskningen i allmänhet och den säkerhetspolitiska i synnerhet allt viktigare. En växande opinion kräver resultat av de internationella nedrustningsförhandlingarna. Kvalificerad forskning är en förutsättning för en fortsatt aktiv och slagkraftig svensk politik på dessa områden. Den uppmärksamhet som i dag allmänt ägnas fredsoch nedrustningsfrågorna förstärker dessa forskningsbehov. Den utrikespolitiska forskningen bör ha en bred inriktning. Sålunda finns ofta ett samband mellan säkerhetspolitiska och exempelvis ekonomiska frågor, miljöoch naturresursproblem samt frågor som gäller ekonomiska resurser och ekonomisk utveckling. Norden och norra Europa har på ett annat sätt än tidigare hamnat i skärningspunkten för stormakternas strategiska intressen. Behovet av grundlig analys av stormakternas beteende i vårt närområde och av motiven för deras handlande är uppenbart. Kravet på sådan analys härrör inte enbart ur behovet av planering för krisoch konfliktsituationer. Den är också viktig i fredstid.

Samma direkta intresse finns även för forskning kring vissa folkrättsliga aspekter på problem inom utrikes-, säkerhetsoch nedrustningspolitiken och beträffande mänskliga rättigheter.” Försvarsministern anför inledningsvis följande i forskningspropositionen: 67 ”Det är av stor vikt att det svenska försvaret kan utformas med egna värderingar och eget kunnande som grund. Försvarsforskningen skall i linje härmed stödja utvecklingen genom att tidigt upptäcka, identifiera och analysera sådana förändringar i vår omvärld som har betydelse för våra försvarsansträngningar. Försvarsforskningen skall vidare, med hänsyn till vad jag tidigare har sagt, lämna underlag för erforderlig förändring inom totalförsvaret. Sveriges alliansfria politik gör att vi måste sätta målen högt i dessa hänseenden och innebär att den svenska försvarsforskningen måste ha hög kvalitet.” Efter denna redovisning i betänkandet av vad försvarsministern har sagt i propositionen kan man läsa följande: ”Därefter redovisar försvarsministern de förslag som framlagts av försvarets forskningsanstalt till inriktning och nivå för den gemensamma försvarsforskningens långsiktiga utveckling. Förslagen innebär bl.a. en kraftfullare prioritering av forskningen inom områden där den teknisktvetenskapliga utvecklingen går snabbt och/eller är av vital betydelse för totalförsvaret, exempelvis informationsteknologi, bioteknik och kemi. Försvarsministern anser i likhet med försvarskommittén att den föreslagna inriktningen i allt väsentligt är lämplig och bör kunna säkerställa en fortsatt god forskningskompetens även vid en något minskad resurstilldelning till det försvarsgemensamma forskningsprogrammet. I anslutning härtill framhålls ett antal viktiga forskningsområden liksom områden inom vilka kompetens i fråga om militärtekniska tillämpningar bör eftersträvas.

I remissyttranden till försvarsutskottet hade både försvarets forskningsanstalt och utrikespolitiska institutet pekat på universitetens betydelse för forskningen i säkerhetspolitiska frågor. Liksom vid behandlingen av säkerhetspolitisk forskning under riksmötet 1980/81 anser försvarsutskottet att det är angeläget att säkerhetspolitiska frågor tas upp inom ramen för utbildningen och forskningen inom högskolan. Resurser behöver avdelas för utbildning och forskning om frågor av direkt betydelse för Sveriges säkerhet.” Moderaterna har till dagens betänkande fogat flera reservationer. I en av dessa ställs kravet att en professur skall inrättas i säkerhetspolitik. Utrikesutskottet säger bl.a. följande härom: ”Utskottet delar motionärernas åsikt att det i Sverige finns behov av säkerhetspolitisk forskning som kan utgöra grund för självständiga säkerhetspolitiska ställningstaganden i aktuella frågor. För närvarande fyller försvarets forskningsanstalt, försvarsdepartementet och utrikesdepartemen = Prot. 1986/87:131 tet på olika sätt väsentligen denna funktion. Det är också, som framhålls i 26 maj 1987 propositionen, viktigt att den säkerhetspolitiska forskningen kan bidra till att breda kunskaper på detta område skapas inom landet. Universiteten och fristående institutioner såsom Utrikespolitiska institutet kan spela en betydelsefull roll när det gäller att stimulera säkerhetspolitisk debatt och fördjupa vår allmänna kompetens på detta fält. En ytterligare betoning av för svensk säkerhetspolitik relevant forskning och utbildning vore ur utskottets synpunkt önskvärd. Vilka ytterligare personella resurser som kan behövas får bedömas i kommande budgetarbete. Den fria akademiska forskningen kan emellertid knappast förväntas svara för statsmakternas behov av målinriktad uppdragsforskning.” Så skriver man avslutningsvis: ”Utskottet får anledning att återkomma till den säkerhetspolitiska forskningen vid sin behandling av forskningspropositionens säkerhetspolitiska avsnitt. Utskottet är emellertid inte övertygat om att en konstruktion av det slag som förordas i motion Ub5 är den mest ändamålsenliga för att uppnå det av motionärerna avsedda syftet. Enligt utskottets uppfattning bör sålunda motionsyrkandet avstyrkas.” Försvarsutskottet har gett uttryck åt samma åsikt som utrikesutskottet har kommit fram till, men naturligtvis med andra ord. Jag vill, herr talman, ansluta mig till denna åsikt.
Herr talman! Jag kan inte se att frågan om förstärkning av den säkerhetspolitiska forskningen på något sätt förs framåt av att, i utbildningsministerns och utrikesutskottets ordförandes frånvaro, en representant för regeringspartiet upprepar en del av de vackra ord som står i propositionen och i olika utskottsbetänkanden och som jag dessutom själv nyligen har läst upp för kammaren. Vidare tycker jag att Ingvar Björk blandar ihop detta med målinriktad beställningsforskning, som ju förvisso är försvarsutskottets stora ansvarsområde och där det är ganska väl beställt i landet, även om det där också kan finnas behov av resursförstärkningar, med den fria akademiska säkerhetspolitiska forskningen. Där säger regeringspartiets representant, med utrikesutskottets ord, att frågan får behandlas i kommande budgetarbete. Herr talman! För mer än fem år sedan gjorde ett borgerligt dominerat, dock enhälligt, försvarsutskott en rejäl beställning till regeringen att se till att någonting händer på detta område. Nu hänvisar regeringspartiet igen till kommande budgetarbete. Det är sjätte gången. Vi behöver byta regering om det skall hända något på detta område.

Herr talman! Forskningsdebatten har nu förts i flera timmar, och moderata samlingspartiets syn på forskningen har framförts särskilt av Birger Hagård. Jag skall därför fatta mig kort när det gäller den principiella synen på forskningen och när det gäller reservationerna 10, 11 och 12 i socialutskottets betänkande 28. 69 Eftersom vi moderater anser det väsentligt att slå vakt om den fria och obundna forskningen motsätter vi oss den politiska styrning av högskolans verksamhet som sektorsforskningen kan innebära. Vi anser att val av områden för forskning och metodik måste ske helt på inomvetenskapliga grunder. Det är av dessa skäl som vi föreslår att ansvaret för den forskning som initieras av delegationen för social forskning skall föras över till högskolan, såsom Birger Hagård tidigare sagt. Det kan delvis ske genom en förstärkning av fakultetsanslagen. Övriga resurser kan överföras till berörda forskningsråd. Delegationen kan avvecklas under en sexårsperiod. Av samma skäl anser vi att arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning bör avskaffas och dess forskning föras över till högskolan. Vi kan därför inte heller biträda förslaget att arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning skall ombildas till ett fristående institut för arbetsmiljöforskning. Vi anser inte att en sådan ombildning skulle gagna forskningen — tvärtom. Jag yrkar alltså bifall till de moderata reservationerna 10, 11 och 12 i socialutskottets betänkande 28. Herr talman! På det sociala området finns många och viktiga uppgifter för forskningen. Inte minst behövs forskning på alkoholområdet, något som också sägs i både propositionen och socialutskottets betänkande. I propositionen angest.o.m. att denna forskning är eftersatt. Men utskottet ställer sig kallsinnigt till initiativ på detta område. Reservation 1 tar upp en kartläggning av alkolholmissbrukets familjesociala konsekvenser och reservation 2 en kartläggning även av alkoholmissbrukets ekonomiska skadeverkningar. Alkoholmissbruket betecknas ofta som vårt lands största sociala problem. Hur stort problemet är vet vi egentligen inte mycket om. Vi har visserligen goda kunskaper om de medicinska skadorna, men vad alkoholmissbruket innebär för alla de familjer där det finns alkoholister, det vet vi inte något säkert om. Vad vi vet är att barn i missbrukarfamiljer far fruktansvärt illa. Den svenska debatten om alkoholen och alkoholpolitiken har i stort varit fixerad vid totalkonsumtionen. Och visst finns det ett samband mellan totalkonsumtion och alkoholskador. Men detta samband är varken enkelt eller entydigt. Åtgärderna måste också rikta sig mot storförbrukarna. Om konsumtionsminskningen åstadkoms genom åtgärder som tar sikte på lågoch måttlighetskonsumtion, kan de statistiska effekterna bli stora utan att därför skadorna påverkas nämnvärt. Vi kan inte komma till rätta med de svåra medicinska och sociala alkoholskadorna förrän vi finner de riktiga alkoholpolitiska instrumenten — inte minst sådana som riktar sig mot storförbrukarna, dvs. de ungefär 10 9 av befolkningen som ensamma dricker ca 50 96 av all sprit som konsumeras i vårt land. Vi måste finna de rätta vägarna, nya vägar och uttrycksmedel och ny kunskap. Information är viktigt. Och det finns ingen bättre information än den som förmedlar fakta. Därför behöver vi mer kunskap och fler fakta. Det finns åtminstone 300 000 alkoholister i Sverige. Nära dessa lever en miljon människor, som kan ta allvarlig och bestående skada. Det gäller särskilt barnen. Men vi har för litet kunskap om alla dessa utsatta människor. Det är därför nödvändigt att få till stånd forskning om alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och Prot. 1986/87:131 omgivning och inte minst om förhållandena och skadeverkningarna för 26 maj 1987 barnen i missbrukarfamiljerna. Det är också nödvändigt att få en vetenskapligt betryggande undersökning om de samhällsekonomiska skador som åsamkas av alkoholmissbruket och att särskild vikt då läggs vid de anspråk som kommer att ställas på sjukvården. De beräkningar som nu finns är mycket gamla. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 1 och 2, förutom till reservationerna 10, 11 och 12. Därutöver yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 28.

Herr talman! Det har forskats mycket omkring alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar. Man har kunnat påvisa att alkoholrelaterade vårdfall utgör en ofantlig belastning på sjukvården. För akutsjukvården beräknas 20-25 92 av platserna utnyttjas för vård av alkoholbetingade sjukdomar. För den psykiatriska vården är motsvarande siffra 40—50 96, och för intensivvården når den i en del fall ända upp till 70 96. Att det här betyder enormt höga kostnader säger sig självt — uppskattningarna anger 12 miljarder. Genom forskning har man också kunnat påvisa att det övervägande antalet våldsbrott begås under alkoholpåverkan. Det anses att 70—80 26 av gärningsmännen är alkoholpåverkade. År 1977 fattade riksdagen i stor enighet ett alkoholpolitiskt beslut som hade till målsättning att komma till rätta med alkoholmissbruket och med alkoholkonsumtionen totalt i landet. Man lade tonvikten särskilt på det förebyggande arbetet, på friskvård och information. Informationsinsatser och annan verksamhet riktades speciellt till grupper som skolungdomar, tonårsföräldrar och gravida kvinnor. Det medvetna arbete som drogs i gång var inte fruktlöst. Under en tioårsperiod gick alkoholförsäljningen ned med 22 90. Till en del kan nedgången förklaras med att mellanölet försvann från marknaden, men i övrigt finns det anledning att hävda att människor påverkats av informationen och att de ändrade sina vanor. Tyvärr har denna positiva trend inte blivit bestående. Under de senaste två åren har alkoholförsäljningen åter ökat. Av erfarenhet vet man att det finns ett samband mellan försäljning, missbruk och alkoholskador. Detta visar att man aldrig får slå sig till ro med en dalande försäljningskurva. Kampen mot alkoholmissbruket måste föras ständigt och på flera fronter samtidigt. Riksdag och regering kan aldrig frånhända sig ansvaret för att initiera forskning och informationskampanjer och för att ge stöd till alla de frivilligorganisationer som uträttar ett ovärderligt och oegennyttigt arbete. Herr talman! I ett antal motioner har det framhållits att det finns ett område inom alkoholforskningen som är eftersatt, och det är de familjesociala skadeverkningarna. Vi ser de utslagna missbrukarna, men vi vet alltför litet om vilken tragik det ligger bakom varje enskilt fall. Här finns ett personligt lidande, fysiskt och psykiskt, som inte finns redovisat i officiella siffror och som inte är kvantifierbart. Det är ett lidande som man oftast stänger dörren om därför att det är förenat med en stor skamkänsla. Kvinnor 7n är i det längsta lojala mot sina män och barn mot sina föräldrar. Av det våld som sker i hemmen kommer bara en liten del till myndigheternas kännedom. Det vi motionärer främst har velat peka på är barnens situation i det här sammanhanget. Undersökningar har visat att det unga nervsystemet är speciellt känsligt för alkohol och att det påverkas redan i fosterlivet. Det innebär att barn till missbrukande kvinnor ofta föds med ett handikapp i det här avseendet. Dessa barn är alltså särskilt dåligt rustade för att klara de påfrestningar som möter dem i ett missbrukarhem. Uppskattningsvis lever inte mindre än 150 000 barn i vårt välfärdsland i missbrukarhem med svåra störningar. Många av dessa barn blir själva misshandlade eller får se sin mamma bli slagen om och om igen. Ofta får de ta på sig ett vuxenansvar som de är alldeles för unga för. Som exempel kan nämnas att 10—12-åringar ringer och beställer läkartid för sina alkoholiserade föräldrar. De skador, inte minst de psykiska, som barn i alkoholistfamiljer utsätts för ger ofta bestående följder. Det kan leda till att barnen när de når vuxen ålder får svårigheter att bygga upp en egen harmonisk familjemiljö. Nu finns det mycket kompetenta forskargrupper inom barnmedicin, socialmedicin och sociologi som har utarbetat projektplaner för hur man på kort sikt skall kunna genomföra en kartläggning av drogmissbrukets familjesociala skador som främst tar sikte på barnens situation i missbrukarhem. I reservation nr 1 har vi begärt att en sådan kartläggning skall genomföras och att medel skall ställas till förfogande. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 1 i socialutskottets betänkande nr 28 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Flera undersökningar under senare år har visat stora — i vissa fall ökande — klyftor i hälsoavseende mellan olika sociala grupper i vårt land. Både socialforskningsinstitutets levnadsnivåundersökning och den av statistiska centralbyrån utförda undersökningen av levnadsförhållanden ger en omfattande dokumentation av hur sjukdom och ohälsa i större utsträckning drabbar personer med kort utbildning och dåligt betalda arbeten. Enligt statistiska centralbyråns undersökning är t.ex. andelen människor med nedsatt rörelseförmåga bland låginkomsttagarna 23 70, medan den bara är 11 9o bland höginkomsttagarna. Statistik från den slutna vården visar att högre tjänstemän, jordbrukare och företagare har ett betydligt lägre vårdutnyttjande än lägre tjänstemän och arbetare. Under flera år i följd har man vid den av Svenska läkaresällskapet årligen anordnade riksstämman haft vetenskapliga symposier med titeln ”Klass och ohälsa”. Här har man redovisat aktuella forskningsrön, som visat på tydliga skillnader i hälsotillstånd mellan olika klasser. Så visar det sig att t.ex. andelen för tidigt födda barn i socialgrupp 1 är 4,3 976, medan den är 7,7 Fe i socialgrupp 3. Motsvarande siffror finner vi också, om vi studerar andelen lågviktiga och småväxta barn vid födelsen. I en studie av vårdutnyttjandet inom Stockholms läns landsting har man, förutom att arbetaryrken är överrepresenterade vid så gott som alla sjukdomstillstånd, också funnit att andelen arbetare som vårdas för vissa sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, ökat under tidsperioden 1976-1981. I Dagens Nyheter i dag, i den del som handlar om Stockholm och = Prot. 1986/87:131 Stockholms län, kunde vi läsa om en undersökning som har gjorts vid 26 maj 1987 vårdcentralen Kronan i Sundbyberg av en läkare som heter Finn Diderichsen. Han påvisar att skillnaderna inom Stockholms län, där jag bor, är stora. I Botkyrka, Stockholm och Sundbyberg dör nästan dubbelt så många män i åldrarna 15-44 år som motsvarande åldersgrupper bland männen i Danderyd och Norrtälje. Risken för att behöva vård för hjärtinfarkt, kärlkramp m.m. hos män är 50 96 högre bland arbetare än bland högre tjänstemän. I flera viktiga register — t.ex. dödsorsaksregistret och cancerregistret — saknas yrkesuppgift, vilket gör det omöjligt att i dessa register studera samband mellan klass och ohälsa. Särskilda bearbetningar har dock visat att medellivslängden är lägre bland arbetare än bland tjänstemän. Ökande klassklyftor då det gäller dödlighet har under senare år bl.a. visats vid undersökningar i Storbritannien, men även svenska data, som man lyckats få fram, pekar i samma riktning.

Det mönster som vi kan iaktta i de undersökningar som ändå finns på det här området är därför inte förvånande. Samtidigt som sambanden mellan klass och ohälsa är tydliga till sin karaktär, vet vi fortfarande mycket litet om orsaken till dessa samband. En förutsättning för att vi skall kunna hejda en utveckling med ökande klassklyftor i hälsohänseende är att vi får en bättre kunskap än den vi har i dag om hur klass och hälsa hänger samman. Hittills har det bedrivits en mycket begränsad forskning inom detta område. I linje med de uttalade jämlikhetssträvandena i bl.a. hälsooch sjukvårdslagen är det viktigt att det forskningsområde som belyser sambandsmekanismer mellan klass och ohälsa prioriteras. De fackliga organisationerna har också visat intresse för att ta upp och driva dessa jämlikhetsaspekter på hälsan. Vår hälsa och våra möjligheter att leva ett långt liv beror alltså fortfarande i hög grad på vilken samhällsklass vi tillhör — trots alla strävanden till jämlikhet och trots alla diskussioner om hälsa och sjukvård. Varje år dör tusentals människor en för tidig död, så att säga i onödan, i den meningen att den beror på skador och sjukdomar, som kan förebyggas med de kunskaper och resurser som finns i vårt samhälle i dag. Det är nu också väl dokumenterat att långvarig arbetslöshet och social isolering åtföljs av en mycket kraftig översjuklighet och överdödlighet. Den sociala utslagningen har ett högt pris i form av förhöjda vårdkostnader. Dagens sjukvård är starkt inriktad på teknologi och på att behandla redan uppkomna sjukdomar, medan den förebyggande verksamheten har en undanskymd roll. Detta gäller även inom forskningen. Den samhällsekonomiska sjukvårdsforskningen måste inriktas på att sjukvården, på ett helt annat sätt än vad som sker i dag, skall aktivt delta i uppspårandet och bekämpandet av de företeelser i samhället som förorsakar sjukdom och ohälsa. Den samhällsekonomiska vinsten av en sådan inriktning av sjukvården bör jämföras med vinsten av en individinriktad sjukvård och rationalise 73 ringar i besparingssyfte, som går ut över patienterna och vårdens sociala innehåll. Inom den socialpolitiska och den barnoch familjepolitiska forskningen har en mängd angelägna projekt genomförts — vi får ibland här i riksdagen förteckningar över detta. Det finns en stor kunskap inom området. Men dessa kunskaper når inte alltid ut till berörda personalgrupper, politiker och tjänstemän. Det är därför nödvändigt att det samlade forskningsresultatet inom detta område förs ut i det praktiska arbetet. Att inte sprida ut de kunskaper som finns är slöseri med resurser. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer från vpk som finns i socialutskottets betänkande.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:28 behandlas forskning som gäller dels socialdepartementets verksamhetsområde, dels den del inom arbetsmarknadsdepartementet som gäller arbetsliv och arbetsmiljöforskning. I forskningspropositionen sägs att behovet av forskning inom drogområdet är stort, och särskilt eftersatt är forskningen inom alkoholområdet med hänsyn till alkoholskadornas höga samhällskostnader och konsekvenser i allmänhet. Många försök har gjorts för att uppskatta de kostnader bruket av alkohol för med sig. Något entydigt resultat har man inte kommit till, främst beroende på svårigheterna att avgöra vilka kostnader som orsakats av alkohol. Ekonomen Sten Köpniwsky håller för närvarande på med att slutföra en avhandling om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt delegationen för social forskning bör alkoholforskningen i framtiden mera inriktas på grundläggande frågor: varför vi dricker, varför drickandet förändras över tid i befolkningen i dess helhet eller i olika grupper och vilken roll drogpolitik, informationssatsningar och samhällsförändringar har i sammanhanget. Tre reservationer tar upp alkoholmissbruket. Det gäller dels en kartläggning av alkoholmissbrukets familjesociala konsekvenser, dels alkoholmissbrukets ekonomiska skadeverkningar och slutligen en förbättrad alkoholstatistik. När det gäller alkoholmissbrukets familjesociala konsekvenser är det viktigt att uppmärksamma barnens situation i missbrukarfamiljer. När det gäller barn och även övrig familjepolitisk forskning bör den temaforskning som skall starta den 1 juli 1987 vid universitetet i Linköping bli ett värdefullt tillskott. Tema Barn kallas den. Det finns ett stort behov av en samlad forskning om barn och barns levnadsvillkor i samhället. Det finns visserligen forskning om detta på flera håll i vårt land men ingen institution som har till uppgift att samla forskning om barn. En viktig uppgift för Tema Barn är att skaffa kunskap om barns och ungdomars faktiska livsvillkor och att se hur barn bygger upp motståndskraft för att klara svåra och påfrestande livsbetingelser. När det gäller reservationen om en förbättrad alkoholstatistik anser socialutskottet att det bör ankomma på AN-rådet att överväga behovet av en förbättrad alkoholstatistik. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 1, 2, 3 och även 4 som gäller — Prot. 1986/87:131 forskning om barns villkor och ett centrum för forskning om barn. 26 maj 1987 Vpk reserverar sig till förmån för en motion om ett åtgärdsprogram för en förändring av ungdomens levnadsförhållanden. Riksdagen har tidigare behandlat liknande motioner från vpk. De frågor som nu tas upp rör många samhällssektorer och har en sådan bredd att ett samlat åtgärdsprogram av det slag som föreslås i motionen inte är befogat. Utskottet avstyrker därför motionen. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har i en reservation en annan motivering för avslagsyrkande. Vi anser att de frågor som tas upp i motionen rör ungdomsarbetslösheten, ungdomars bostadssituation och de ungas rätt till meningsfull fritid. Frågorna gäller flera fackdepartement och bör därför diskuteras i barnoch ungdomsdelegationen. Jag yrkar därför bifall till reservation 6 och avslag på reservation 5. Vpk har ytterligare tre reservationer. En gäller en meningsfylld fritid. När det gäller forskning om fritidens sociala konsekvenser stöder delegationen för social forskning ett projekt om offentligt bedriven verksamhet på fritidsområdet. Projektet avser både barn och vuxna. Även vid förvaltningshögskolan i Stockholm bedrivs forskning omkring fritidspolitiska frågeställningar. Därmed yrkar jag avslag på reservation 7. De båda andra reservationerna gäller forskning om klass och ohälsa och hälsoekonomisk forskning. I forskningspropositionen redovisas bedömningar som gjorts av en arbetsgrupp till hälsooch sjukvårdsberedningen inom socialdepartementet. De forskningsområden som arbetar med folkhälsovetenskaplig inriktning behöver förstärkas och förutsättningarna för detta utredas, anser arbetsgruppen. Hälsoekonomisk forskning har, menar utskottet, inte alls den snäva innebörd som framställs i reservationen. Den hälsoekonomiska forskningen har redan en samhällsekonomisk och socialmedicinsk inriktning. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 8 och 9. Herr talman! Inom socialdepartementet finns delegationen för social forskning. Den har bl.a. till uppgift att initiera och stimulera forskningsoch utvecklingsarbete inom departementets politikområden, t.ex. barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst och hälsooch sjukvård. I en moderat motion föreslås att riksdagen beslutar avskaffa delegationen för social forskning. Motionen, som avstyrktes i utskottet, följs upp i en reservation. Vi har tidigare i dag haft en diskussion om sektorsforskning, och jag vill inte ytterligare förlänga debatten genom att ta upp det på nytt, utan nöjer mig med att yrka avslag på reservation nr 10. I den del av forskningspropositionen som gäller arbetsliv och arbetsmiljöforskning föreslås att arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning upphör den 1 juli 1987, och att det inrättas en fristående myndighet för arbetsmiljöforskning. Syftet med förslaget är att åstadkomma en klarare ansvarsfördelning mellan forskningsverksamheten och myndighetsfunktionen för att bl.a. undvika missförstånd. Det är t.ex. viktigt att forskarna kan utföra undersökningar på arbetsplatserna utan att behöva uppfattas som företrädare för 175 tillsynsmyndigheten. I annat fall riskerar man att försämra forskarnas möjligheter att studera vissa arbetsmiljöer. En uppdelning av resurserna mellan forskning och utbildning å ena sidan och tillsyn å den andra sidan gör det lättare för riksdag och regering att följa utvecklingen inom resp. område. Enligt propositionen bör denna omorganisation kunna genomföras inom ramen för befintliga resurser. Mot förslaget reserverar sig moderaterna, som anser att denna forskning bör föras över till högskolan. Jag yrkar avslag på reservationerna 11 och 12. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan, bifall till reservation nr 6 och avslag på övriga reservationer.

Herr talman! Maud Björnemalm håller med om att forskningen på alkoholområdet är eftersatt, men hon säger som någon sorts skäl för avslag att forskningen är besvärlig och att det är svårt att göra beräkningar av konsekvenserna, särskilt de ekonomiska, av alkoholmissbruket. Det är klart att det är svårt, men detta är inget skäl för avslag på motionerna. Det är snarare så att just därför att området är så svårt behöver vi fakta och kunskaper för att veta hur vi skall gå vidare i arbetet med att bekämpa alkoholmissbruket. Vi behöver få en kartläggning av alkoholmissbrukets konsekvenser för familjerna och av de ekonomiska konsekvenserna inte minst för sjukvården. Vad vidare, herr talman, gäller den fristående myndigheten för arbetsmiljöforskning vill jag även här hänvisa till den tidigare debatten, för att inte förlänga debatten nu. Vår syn grundar sig på att fri och obunden forskning skall bedrivas vid högskolor och universitet.

Herr talman! Vi är i utskottet överens om att de familjesociala skadorna är ett eftersatt forskningsområde, men vi är inte överens om hur man skall komma till rätta med denna fråga. Det är möjligt att det ger resultat, som Maud Björnemalm påpekar, att inrätta tema Barn, för forskning om barns villkor. Men inom centerpartiet menar vi att det är oklokt att inte ta till vara det förberedande arbete som uträttats av forskargtuppen. Det skulle kunna göra det möjligt att mycket snabbt komma fram med en kartläggning som vi skulle ha stor nytta av i det fortsatta arbetet.

Herr talman! Vi vet att det finns ett klart samband mellan klass och ohälsa, men vi vet mycket litet om orsaken till detta samband. Forskningen på detta område är otillräcklig. Den är fortfarande mycket plottrig. De stora orsakssammanhangen och helhetsperspektivet saknas. Jag menar att forskningens inriktning måste styras så att man kan få ut det man har menat att man vill få ut, att man kan klarlägga orsakssammanhangen — alltså inte bara sambanden utan också varför det ser ut som det gör. Utskottets skrivning på s. 13 om detta är välvillig, det skall jag inte förneka. Men det som står där räcker inte. Som bevis för att det inte räcker kan anföras att det finns ett klart samband mellan klass och ohälsa. Det är — Prot. 1986/87:131 därför viktigt att gå vidare och se efter vad man kan göra åt det så att 26 maj 1987 sambandet bryts. Jag tycker inte att den hälsoekonomiska forskningen har den samhällsekonomiska och socialmedicinska inriktning som vi har föreslagit och som vi eftersträvar i våra motioner. Hade man haft den inriktningen skulle kanske inte verkligheten för människor med arbetarklassbakgrund och människor med lågt betalda yrken ha varit sådan som den är och deras hälsostatus inte sett ut som den gör i dag. De hade kanske inte heller drabbats av för tidig död, vilket faktiskt är fallet nu.
Herr talman! Det är sorgligt att inte socialdemokraterna vill vara med om att göra bestämda markeringar när vi diskuterar den sociala forskningen. Det finns ett stort och allvarligt behov av att kartlägga hur inte minst barn påverkas av alkohol i familjen och även hur andra anhöriga påverkas av alkoholmissbruk. Det finns ett väl förberett arbete för att bedriva forskning på detta område, och det skulle vara välkommet och välgörande om socialdemokraterna hade velat ansluta sig till oss i utskottet som menar att riksdagen bör göra en klar markering av detta behov. Jag tycker också det är sorgligt att majoriteten i utskottet inte vill klart betona att en förbättrad alkoholstatistik behövs. I stället hänvisar man till AN-rådet, som hittills inte gjort särskilt många knop. Den förtröstan man visar på diskussioner i olika organ i stället för beslut i riksdagen går också igen när socialdemokraterna avstyrker kravet på ett handlingsprogram om ungdomars villkor, som vpk ingivit en motion om. Socialdemokraternas motivering är mycket intressant. Man säger att frågan om en förändring av ungdomars levnadsvillkor bör lämpa sig för en diskussion i regeringens barnoch ungdomsdelegation. Den diskussionen, herr talman, skulle jag vilja lyssna till.
Herr talman! När det gäller den moderata motionen om en vetenskaplig kartläggning av alkoholmissbrukets ekonomiska skadeverkningar vill jag säga att dess krav riktar sig mot de anspråk som ställs på sjukvården och borde kunna tas in i den hälsoekonomiska forskningen. Men det är naturligtvis ansvariga myndigheter som har att ta ställning till de olika forskningsprojekten. Till Rosa Östh vill jag säga att universitetet i Linköping i sin beskrivning av mål och riktlinjer för tema Barn framhåller att man genom denna temaforskning skall öka våra kunskaper om barns och ungdomars levnadsförhållanden och hur de påverkas av olika inslag i samhällsoch kulturutvecklingen. Det är en viktig uppgift att skaffa kunskaper om barns och ungdomars faktiska levnadsförhållanden och livsvillkor. Till Daniel Tarschys skulle jag vilja säga att när det gäller alkoholstatistiken kräver folkpartimotionen inga forskningsanslag, utan man pekar bara på de brister som finns när det gäller alkoholstatistiken. Det är därför jag anser att det bör ligga på AN-rådet att uppmärksamma motionärernas synpunkter. 7 När det gäller klass och ohälsa vill jag säga till Inga Lantz att arbetsgruppen ju har sagt att man vill utreda möjligheterna att forska om klass och ohälsa, eftersom man är medveten om att det behövs forskning på det området.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt Maud Björnemalms argumentation när det gäller vårt krav på forskning om alkoholmissbrukets ekonomiska skadeverkningar — påfrestningarna på hela samhället men särskilt på vården. Helt klart är ju att det behövs sådan forskning. Det krävs klarlägganden och beräkningar. Vi vet alla att påfrestningarna på sjukvården är mycket stora och att alkoholmissbruket står för en stor del därav. Självfallet är det högskolor och universitet som skall göra de vetenskapliga bedömningarna av vilka forskningsprojekt man skall satsa på och vilken metodik man skall använda. Men riksdagen kan göra en klar markering — att denna forskning är nödvändig. Jag tycker precis som Daniel Tarschys att man skall göra en klar markering när det gäller kartläggning av de familjesociala konsekvenserna, inte minst med tanke på alla dessa barn som far så illa i missbrukarfamiljerna.
Herr talman! Problemet med tema Barn i Linköping är ju att det visserligen framförs förslag i forskningspropositionen om inrättande av ett sådant tema, men att de medel som tilldelas den samlade temaforskningen inte ökas i sådan utsträckning att man kan vara säker på att detta tema verkligen kommer att etableras i tillräcklig omfattning. Därför hade det varit värdefullt om riksdagen hade velat göra en klarare markering av att det behövs ökad forskning om barns villkor. Inte minst gäller detta för det här speciella problemet — barn i missbrukarfamiljer. Vi har ju uppställt som mål här i riksdagen att vi skall pressa tillbaka alkoholbruket. Skall det lyckas, så krävs det en omfattande opinionsbildning. Särskilt mot den bakgrunden är det viktigt att vi verkligen kartlägger vilka konsekvenserna av alkoholbruket och alkoholmissbruket är. Det är, tycker jag, en sak att människor förstör sin egen hälsa. Det är självfallet allvarligt och något som vi måste bekämpa. Men det är på sätt och vis ännu allvarligare att människor genom alkoholmissbruket också förstör den psykiska hälsan för sin omgivning, för sina närmaste. Det är allvarligt och upprörande att en stor mängd barn i Sverige tvingas växa upp i familjer som är illa härjade genom alkoholbruket. Därför är det viktigt för vår alkoholpolitik att vi får bättre kunskaper om dessa barns villkor. Det hade, upprepar jag, varit värdefullt om riksdagen hade velat göra en markering av att en sådan forskning är ytterst angelägen.
Herr talman! Till Ann-Cathrine Haglund vill jag säga att det har gjorts många försök att uppskatta alkoholbrukets samhällsekonomiska kostnader. Nu håller ju ekonomen Sten Köpniwsky på att slutföra en akademisk avhandling som gäller de samhällsekonomiska kostnaderna. Då tycker jag att man kan avvakta den och se vad den innehåller. Sedan vill jag säga till Daniel Tarschys att visst är det väl en satsning ochen = Prot. 1986/87:131 markering som man gör när man inrättar tema Barn i Linköping. 26 maj 1987

Herr talman! Också kulturutskottet har låtit sitt ljus falla över forskningspropositionen. I den aviserar kulturministern att en särskild forskningsresurs med massmediepolitisk inriktning skall inrättas. Han menar att det finns behov av att systematiskt samla in och ställa samman uppgifter om den aktuella utvecklingen inom ljudoch bildområdet. Han nämner därvid Sveriges Radio, arkivet för ljud och bild, Svenska Filminstitutet, kabelnämnden, närradionämnden och radionämnden. Nu anser vi från folkpartiets och moderaternas sida att detta inte är ett bra förslag. Vi påpekar att statsministern i forskningspropositionen varnar för inrättande av nya forskningsinstitut, och vi tycker att den varningen också borde ha nått kulturministern. De organ som här nämns bedriver dessutom inte någon forskning i egentlig mening. Till nöds kan man säga att Sveriges Radio på något begränsat område sysslar med en verksamhet som ligger nära forskning. Arkivet för ljud och bild gör det också i någon liten mån. Vi menar att det vore naturligare att använda de resurser som så småningom behövs på detta område för att förstärka universitetens massmedieforskning. Jag yrkar alltså bifall till den reservation som är fogad till kulturutskottets betänkande. Man kan fråga sig vad det egentligen finns för motiv till förslaget i propositionen. Är det möjligen bara fråga om att bereda sysselsättning för någon svårplacerad socialdemokratisk utredare?

Fru talman! Den forskningspolitiska propositionen innebär väsentliga förstärkningar inom främst kulturoch naturvetenskap. I en tid av snabb 79 samhällsomvandling innebär satsningar på ökad kunskapsuppbyggnad en fastare bas för kulturarvet och en tro på framtidens möjligheter. Inom kulturområdet förstärks resurserna med ca 6 milj.kr. fram t.o.m. 1989/90. Inom massmedieområdet förstärks resurserna med 1 150 000 kr. under samma tid. 13 nya professurer inrättas inom det konstnärliga området samt en gästprofessur för konstnärligt utvecklingsarbete. Arkiv, bibliotek och museisamlingar kan ge oss svaret på frågor som vi ännu inte förmår formulera men som kan vara avgörande för kunskap och ställningstaganden i framtiden. Det får inte vara kortsiktiga ekonomiska rationaliseringsprinciper som dominerar prövningar inom dessa områden. Det är nödvändigt att ta itu med arbetet att rädda äldre papper i arkiv och bibliotek som hotas av omfattande förstörelse. Nu anvisas 1 milj.kr. för detta ändamål samt 900 000 kr. till delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. Riksantikvarieämbetet får en resursförstärkning för uppbyggnaden av kunskaper om luftföroreningarnas och försurningens inverkan på kulturminnen och kulturföremål samt för ämbetets långsiktiga kunskapsuppbyggnad i övrigt. Naturhistoriska riksmuseet får en förstärkning avsedd för inrättande av en professur samt för vård av samlingarna. Resursförstärkningen för den naturvetenskapliga forskningen till de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna och naturvetenskapliga forskningsrådet uppgår till 14,3 76. Naturhistoriska riksmuseets anslag för forskningsverksamheten uppgår för samma tid endast till 2,3 90. I utskottet har vi betonat att naturhistoriska riksmuseets forskning är betydelsefull, bl.a. med hänsyn till miljöpåverkande faktorer. Utskottet anser att en resursförstärkning snarast bör komma till stånd, så att naturhistoriska riksmuseets forskning likställs med naturvetenskaplig forskning i övrigt. Utbildningsutskottet delar här kulturutskottets uppfattning, och båda utskotten framhåller att medel för detta bör tillföras från forskningsbudgeten. Beträffande massmedieforskning föreslås i propositionen en medelsförstärkning med drygt 1 miljon under treårsperioden. Folkpartiet och moderaterna reserverar sig mot detta i en ganska suddig reservation. Syftet med den nya satsningen är inte att skapa en ny institution för sektorsforskning. Den snabba utvecklingen inom massmedieområdet förutsätter allt fler internationella överenskommelser om teknisk standard och allmänt vedertagna regler. Inte minst är detta viktigt för att inte mindre nationer skall hamna i underläge. De institutioner och myndigheter som berörs räknade Jan-Erik Wikström upp, och jag tänker inte upprepa dem. Det måste vara en fördel om den information om aktuell utveckling som dessa institutioner förfogar över kan sammanställas och bearbetas systematiskt för vidare användning inom den samlade forskningsorganisationen. Att den egentliga forskningen skall bedrivas vid högskola och universitet är vi överens om, men högskolans massmedieforskare är beroende av att den aktuella primärinformationen görs tillgänglig och kan tillhandahållas i ett systematiskt och välredigerat skick. De aktuella institutionerna kan natur ligtvis också i större utsträckning än hittills komma att lägga ut forsknings — Prot. 1986/87:131 uppdrag till högskoleinstitutioner. 26 maj 1987 Förutsättningarna och formerna för en samordning till en samlad basresurs skall utredas. Farhågorna i reservationen kommer då säkert att visa sig vara helt obefogade. Fru talman!

Fru talman! Ing-Marie Hansson påstod att folkpartiets och moderaternas reservation skulle vara suddig. Nej, ingalunda — den är mycket klar. Vi menar att det inte skall inrättas några nya forskningsinstitut, utan forskningsanslagen skall koncentreras till universiteten och högskolorna. Nu säger Ing-Marie Hansson att information skall förmedlas från alla de organ som berörs i kulturministerns text. Det verkar på mig snarare som om det var fråga om sysselsättningsterapi för någon överbliven person. Det förefaller inte ha särskilt mycket med forskning att göra.
Fru talman! Jo, Jan-Erik Wikström, tyvärr är reservationen litet suddig. Ni skriver där att ni inte vill att det skall upprättas nya forskningsinstitut. Det är inte heller avsikten. För närvarande insamlas ett mycket stort material från t.ex. alla närradiosändningar, som kan visa sig ha ett dokumentärt intresse. Det finns också material från både Filminstitutet och övriga radiobolag. Det kommer att bli nödvändigt att strukturera och systematisera detta material för att det skall vara tillgängligt för forskning. När folkpartiet inser vikten av detta, är jag övertygad om att man kommer att vara mycket positiv.
Fru talman! All den information som finns inom dessa statliga organ är i princip tillgänglig för forskning. Det finns ingenting i de uppgifter som Ing-Marie Hansson beskriver som inte med fördel skulle kunna utföras av forskare vid universiteten, och därför bör resurserna gå till universitetens massmedieforskning.
Fru talman! Materialet finns tillgängligt vid varje institution, men avsikten är nu att samordna det och få ett helhetsgrepp om det, så att det därmed blir möjligt att forska över hela fältet.

Fru talman! Kammaren övergår nu till att debattera jordbruksutskottets betänkande 19, som berör två departementsområden, både jordbruksdepartementets och miljöoch energidepartementets område. Även om det är två departement som berörs, finns det en mycket nära anknytning mellan de frågor som gäller jordbruk och miljö. En mycket viktig del när det gäller jordbrukspolitiken i framtiden är hur 81 den s.k. överskottsarealen skall kunna utnyttjas för sådan produktion av råvaror som innebär att användningen av miljöovänliga, miljöfarliga och ändliga råvaror kan minska. Jag skall inte i detta anförande beröra jordbruksdelen särskilt mycket. Jag haren liten kommentar, och den gäller forskarutbildningen vid lantbruksuniversitetet. De universitet som sorterar under utbildningsdepartementet har fått en betydligt ökad tilldelning av doktorandtjänster. Så är det inte vid lantbruksuniversitetet, som i stort sett inte har fått någon tilldelning alls. Detta har vi från centerpartiet opponerat oss mot, och jag vill yrka bifall till reservation 185 Jag ämnar mycket kort beröra de frågor som faller under miljöoch energidepartementet, nämligen miljöfrågorna. Inom forskningen på miljöområdet har vi ofta brist på grundläggande kunskap, och det är ett hinder när det gäller att åtgärda miljöproblem. Den nuvarande miljövårdsforskningen är i övervägande grad inriktad på att definiera och identifiera olika utsläpp i miljön och på hur dessa omvandlas och ger upphov till akuta effekter på miljö eller människor. Miljövårdsarbetet inriktas ofta på att begränsa skadeverkningarna av användningen av existerande teknik. Det är sällan som man i forskningen strävar efter att finna långsiktiga utvecklingstrender som skulle kunna leda fram till en bättre teknik. Om vi på ett tidigare stadium hade kunnat identifiera olika tänkbara utvecklingar skulle det gå att nå mycket längre. Vi skulle också bättre än nu kunna lägga fram förslag till styrmedel. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att en stor statlig utredning som arbetat under lång tid, nämligen naturresursoch miljökommittén, bara har lagts i en byrålåda. I den kommittén kom fram mycket samlad kunskap, mycket av helhetsbedömning på naturresursoch miljöområdet. Det sades när den utredningen tillsattes att den skulle lägga grunden för ett samlat och långsiktigt utredningsarbete. Så har inte blivit fallet. Vi väntar fortfarande på förslag i det sammanhanget. Låt mig beröra några av de reservationer som vi från centerpartiet har fogat till betänkandet. En av dem är reservation 27, som gäller införandet av ett Miljö-EUREKA. Det pågår ett samarbete på den europeiska nivån när det gäller vetenskap och teknik. I betänkandet anför majoriteten att den i princip instämmer i våra förslag om att detta projekt är nödvändigt och angeläget men avslår ändå vår motion. Det visar än en gång på att regeringen och miljöministern inte tar frågorna om internationellt samarbete riktigt på allvar. En annan reservation är nr 31 om miljövårdsforskning, som tar upp frågorna om tungmetallernas effekter och betydelsen av att vi får regler och gränsvärden för slamhanteringen. Detta är ett stort problem när det gäller att återföra restprodukterna från samhället till naturens kretslopp. Det riktiga vore att återföra allt in i ekosystemet, men när slammet är bemängt med farliga gifter eller tungmetaller blir det omöjligt. Vi vet i dag för litet för att kunna reda ut dessa frågor, och det krävs ökad forskning på området. Det är också viktigt att gå vidare när det gäller frågorna om havsföroreningar. Det finns flera reservationer till betänkandet om denna fråga. I reservation 32, som vi i centern har avgett tillsammans med folkpartiet, tar vi — Prot. 1986/87:131 upp det förhållandet att det är angeläget att ge större resurser till programmet 26 ma j 1987 för miljökvalitet och få fram material som kan läggas till grund för ett nordiskt åtgärdsprogram till skydd för havsmiljön också i Nordsjön. Programmet för miljökvalitet är i dagsläget i huvudsak koncentrerat till Östersjön. Det är också viktigt — som det har framhållits i några centermotioner — att man skapar en referensanläggning på västkusten. Därför vill jag också yrka bifall till reservation 34. Fru talman! Eftersom Lennart Brunander senare kommer att ta upp jordbruksfrågorna ber jag att med detta få yrka bifall till de reservationer där centerpartister är företrädda och för övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande 19 kan betraktas som en del i det större forskningssammanhanget men har också viktiga självständiga delar, väl värda att debattera. Karl Erik Olsson var inne på kunskapsinhämtande på området, och han tillförde debatten en del riktiga slutsatser, som vi har fört ut i några reservationer när det gäller forskningen. Vi har uttryckt vår oro för att den målinriktade sektorsforskningen får en alltför dominerade ställning på grundforskningens bekostnad. Det finns en uppenbar risk att det uppstår en vidgande spricka mellan de två till förfång för det sammanlagda resultatet av de båda delarna. För stabiliteten i forskningen är det viktigt att de fasta resurserna vid våra universitet och högskolor inte blir för små. Var den perfekta avvägningen mellan de båda delarna ligger är väl omöjligt att veta. Vi tycker dock att starka skäl talar för förstärkningar av de fasta resurserna på de områden vi nu avhandlar: miljö, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Som lekman blir jag ofta förvånad över att vi trots stora sektorsforskningsinsatser inte vet mera i viktiga miljöfrågor. Kan det vara så att viktiga grundforskningsbitar i själva verket saknas? Jag tror att Karl Erik Olsson uttryckte en liknande oro. En annan fråga som är aktuell i detta betänkande är avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Vi moderater har ända sedan de infördes motsatt oss dessa avgifter. De är i själva verket direkta skatter på jordbruksföretagen, som har utomordentligt svårt att bära dessa kostnader. Man kan dessutom konstatera att Sverige, när de infördes, hade den lägsta handelsgödselanvändningen i Västeuropa och att den redan då var sjunkande. Vi använder nu under 80 kg kväve per hektar mot det dubbla i våra grannländer Danmark och Västtyskland. Alla resultat visar dessutom att läckaget till våra vattendrag på grund av handelsgödseln är mycket lågt. Även användningen av växtskyddsmedel minskade, inte på grund av avgiften utan därför att en naturlig övergång till andra preparattyper sker. Vi vill alltså ta bort dessa avgifter, vilket är framfört i reservation 17. De avgiftsmedel som hittills kommit in vill vi använda på ett sätt som vi tycker stämmer bättre överens med riksdagens beslut hösten 1984, där det slogs fast att medlen skulle användas till jordbrukets miljöfrågor, till 83 forskning, rådgivning och till miljöförbättrande åtgärder. Med bästa vilja i världen kan jag inte säga att regeringens förslag lever upp till riksdagsbeslutet 1984. Denna uppfattning delas tydligen av centerpartiet och folkpartiet. Däremot har vpk accepterat regeringens förslag till fördelning av dessa medel. Med regeringens fördelning framstår avgifterna helt klart som de skatter de i själva verket är. Vi vill använda en betydande del av de influtna medlen till praktiska och konkreta åtgärder för att förbättra miljön. Vi vet att vi har ett betydande läckage av kväve till våra vattendrag vid stallgödselanvändning, framför allt vid tidig höstspridning utan efterföljande gröda. Vi har därför tyckt att avgifterna skulle kunna användas till att stimulera utbyggnaden av gödselvårdsanläggningar så att lantbrukaren kan sprida gödseln vid tidpunkter när vi får lågt läckage. I dagarna har regeringen gjort sitt utspel om Laholmsbukten, som haft problem med algblomning och bottendöd, delvis på grund av tillförsel av näringsämnen från reningsverk och från lantbruket. Här föreslår man åtgärder som är drastiska och som kommer att slå undan benen för många lantbrukare. Man vill begränsa antalet djur i förhållande till gårdarnas areal från två till en djurenhet per hektar åkermark. En djurenhet motsvarar i det här fallet en mjölkko eller tio slaktsvin. I en intervju försäkrade Birgitta Dahl att det ekonomiska avbräcket för lantbrukarna kunde röra sig om ett par tusen kronor. Uttalandet vittnar om en häpnadsväckande okunnighet. Sanningen är att den minskning av djurantalet per hektar som hon föreslår kan ge gårdar i området inkomstbortfall på från 30 000 och upp till långt över 100 000 kr. Jag undrar om Birgitta Dahl hade vågat ställa motsvarande krav på något LO-förbund. Sanningen är väl den att man gör ett bondeoffer för att förbättra sin miljöprofil. En arbetsgrupp från länsstyrelsen i Halland och från lantbrukarnas organisation, LRF, hade gemensamt kommit med förslag om satsningar på utbyggnad av gödselvårdsanläggningar i området, just för att minska läckaget. Dessa åtgärder hade givit samma miljöeffekt som de nu föreslagna. De var dessutom brett förankrade. Dessa investeringar hade delvis kunnat finansieras med den gödselskatt som jordbruket betalar och som enligt vad vi har föreslagit skall användas på det sättet. Det stämmer dessutom med riksdagens uttryckliga beslut att pengarna skall användas till att lösa miljöproblem inom jordbruket. Här fanns ett sådant. Satellitfotografering av Laholmsbukten nyligen har också visat att lantbrukarna troligen är långt mindre ansvariga för miljöproblemen i bukten än man hittills trott. Bilderna tyder snarare på att Öresundsvattnet går in i bukten och starkt bidrar till problemen. Problemen är inte helt nya. Krönikor från 1000-talet talar om samma fenomen som vi registrerar i dag, och det var ju ett bra tag före Birgitta Dahls tid. Beslutet om Laholmsbukten är kanske till för att dölja att regeringen genom sitt stöd till trädesbruket medverkar till att kväveläckaget till våra vatten ökar med kanske 3 000-4 000 ton detta år. Obesådd åker läcker mycket kväve, betydligt mer än konstgödslad åker med normal gröda. I och för sig är det bra att socialdemokraterna nu vill verka för en arealanpassad djurhållning. Det var inte särskilt länge sedan stordriften var ledstjärnan i s-politiken på jordbruksområdet. Sent skall syndaren vakna. Det hade varit bra om uppvaknandet kombinerats med en större portion hänsyn. Vi har dessutom i reservation föreslagit att medel anslås till att utprova konkreta metoder för att syresätta Laholmsbuktens botten. Liknande metoder har med framgång använts i restaureringen av sjöar. Det är mycket möjligt att det skulle visa sig lika framgångsrikt i Laholmsbukten. Det är väl värt ett försök. Dessutom torde det vara en utomordentligt angelägen forskningsuppgift att ta reda på vid vilka näringsnivåer i havet den positiva miljöeffekten — en sådan finns — går över till en negativ. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i det aktuella betänkandet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i betänkandet som folkpartiets representanter varit med om att avge. Miljöfrågornas stora betydelse gör att de bör integreras i stora delar av forskningen. Det saknas i propositionen en samlad syn på forskning och utbildning inom naturresursområdet och miljöområdet. Forskningen är inriktad mot de akuta problem som i ständigt accelererad takt dyker upp och läggs fram för oss. I en reservation tillsammans med centern begär vi en samlad syn på framtidsstrategin för miljöfrågorna. I bedömningen av möjligheterna att i framtiden bringa ned användningen av kemikalier i jordbruket är det nödvändigt att också alternativa odlingsmetoder får utvecklas. Detta kan också bli berikande för traditionell jordbruksforskning. Vi föreslår att en professur inrättas i alternativ odling och anvisar anslag till förstärkning av den sektor som arbetar med alternativ odling. Med det beslutsunderlag som föreligger borde det nu finnas möjligheter att fastlägga principer för renforskningen. Utskottet hänvisar till överväganden som pågår, men det är enligt vår uppfattning möjligt att fastlägga lokaliseringen så som föreslås i en motion av Ulla Orring och Britta Bjelle. Från folkpartiet är vi inte tillfredsställda med den redovisning som regeringen gör angående användningen av de avgifter som flyter in vid användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket. Vi är över huvud taget tveksamma till om redovisningen hör samman med forskningspropositionen. Riksdagens beslut innebär att inkomsterna skall inriktas mot åtgärder utanför jordbruksregleringen, vilket medför ändrade odlingsmetoder och minskade läckage. Anslaget används till stor del för skogsforskning. Vi anser att skogsforskningen till större del kollektivt bör bekostas av skogsbruket och inte av jordbruket. Därför begär vi ett nytt förslag från regeringen; samtidigt yrkar vi direkt på överflyttning av en del av anslaget till naturvårdsforskning som har anknytning till jordbruket. Forskningen kring den situation som råder i haven bör stimuleras. Det är i det här sammanhanget fråga om utsläpp av olika slag. Inte minst dioxiner har uppmärksammats. Det finns för närvarande inte något laboratorium som har fullständig kompetens att analysera de kemiska produkter och processer som har motsvarande komplexitet som dioxinet. Inte heller genomförs den kontinuerliga provtagning som är nödvändig. Vi anser att ett myndighetslaboratorium bör inrättas under ledning av naturvårdsverket. Fru talman! Sammantaget visar propositionen och betänkandet, som jag sade i inledningen, på brister i strategi och samordning. De många reservationerna belyser detta. Jag yrkar än en gång bifall till de reservationer där vi som representerar folkpartiet i jordbruksutskottet finns med.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 7, 14, 20, 22, 26, 35 och 37. Jordbrukets syfte är att producera livsmedel. För produktionen av livsmedel behövs en strategi och en helhetssyn på folkhälsan, miljön och arbetsmiljön. För att vi skall få den helhetssynen måste en samverkan mellan fackliga organisationer, forskare, konsumenter och miljörörelsen skapas. Vi anser att ett forskningsinstitut, helt oberoende av nuvarande maktgrupper inom livsmedelsindustrin, skulle påverka detta i en önskvärd riktning. Alternativ odling berörs i en del reservationer. Begreppet är oegentligt. Det alternativ som det gäller är naturenlig odling eller odling i ekologisk balans. Debatten vimlar i dag av modeord vars innebörd kanske är något skiljaktiga beroende på vem som uttalar dem. Vad det handlar om är naturligtvis ett jordbruk där vi inte tillför naturen gifter som påverkar omgivningen och i slutändan oss själva. Den alternativa odlingen kommer alltså på lång sikt inte att förbli alternativ, utan en sådan odling är något som vi måste inrikta oss på. På den alternativa odlingens område finns en spännvidd från mystiska föreställningar om månens ställning till naturvetenskapligt grundade uppfattningar, och det är naturligtvis den senare inriktningen som samhället skall stödja. Vi vill ha tio nya doktorandtjänster till lantbruksuniversitet, så att den här typen av forskning kan komma i gång. Forskningen kring havsföroreningar är mycket viktig. Bl.a. Lars Ernestam berörde den frågan. De halter av dioxiner som har hittats i fisk, framför allt i Östersjön, är på sikt naturligtvis ett ytterst allvarligt problem. Det kom häromdagen uppgifter om att fritt levande lax har upp till fyra gånger så höga halter av dioxiner som odlad lax. Det antyder att detta är ett problem som kommer att öka. Våra kunskaper om vilka effekter olika ämnen får i näringskedjan är ofullständiga, och havsforskningen har en viktig plats i det sammanhanget. Östersjöns norra del är ett av världens mest nedsmutsade vatten. Vi vet att det där måste till åtgärder och att de måste komma snabbt. Vi måste också ha ytterligare kunskaper om hur vi skall rangordna de mycket stora insatser som behövs. Det här berörs i våra reservationer 35 och 37.

Fru talman! Livsmedelsoch jordbruksdebatten har det senaste året varit mycket livlig. Både matens kvalitet och jordbrukets produktionsmetoder har, också med hänsyn till deras miljöpåverkan, varit huvudfrågan i den debatt som förts. Det sätter också sin prägel på utformningen av jordbruksdepartementets och miljöoch energidepartementets propositioner om anslag till forskning. Skogsoch jordbrukssektorns forskningsråd har haft till uppgift att ta fram ett underlag för beslut om forskning för bättre matkvalitet. Nu läggs förslag om forskningssatsningar på projekt om kost och hälsa, om sociala och ekonomiska faktorer för sambandet människan och maten samt kring hur vi väljer livsmedel efter smak och upplevelser. Det skall också forskas mera om gifter i livsmedel och om matens fysik och kemi. Över huvud taget anser statsrådet att det behövs en förstärkt livsmedelsforskning på en gediget vetenskaplig grund för att fylla kraven på god mat av hög kvalitet till rimliga priser. Därför höjs det specifika anslaget till livsmedelsforskning från 6 milj.kr. till 15 milj.kr., och det extra anslaget till forskning kring bättre produktionsmetoder i jordbruket får liksom förra året 17 milj.kr. i anslag. I övrigt innebär forskningspropositionen anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, som är jordoch skogsbrukets speciella högskola och som finns i avdelningar från Alnarp vid Lund i söder till Röbäcksdalen vid Umeå i norr. Sammanlagt får lantbruksuniversitetet ett anslag till löner, investeringar och byggnader med ca 700 milj.kr. Jag tror, fru talman, att även räknat i förhållande till andra högskolor är det ett mycket stort belopp som satsas på denna sektor. Till miljövårdsforskning avsätts ca 85 milj.kr. Till jordbruksutskottets betänkande om forskningspropositionen har det fogats 38 reservationer, som Ove Karlsson och jag här kommer att kommentera. Jag vill med en gång yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan, speciellt när det gäller de moment som föranlett reservationerna 1—8, 12, 15—18, 27, 32—35 och 36—38. Jag skall nu relativt kortfattat motivera varför vi yrkar avslag på dessa motioner. Den moderata reservationen 1 tar upp frågan om förhandstestning av bekämpningsmedel. Reservanterna vill begränsa forskningen och testningen till den farlighet som bekämpningsmedlen kan ha. Däremot vill man inte diskutera huruvida bekämpningsmedel behövs eller inte. Jag tycker att det på något sätt är kusligt att man anser att det är bättre att experimentera med människor som insats i stället för att arbeta med vetenskaplig analys och prövning av riskerna med bekämpningsmedlen. Jag tror att befolkningen i vårt land är medveten om att vi här måste ha en vetenskaplig forskning som medverkar till att vi undviker kemiska medel som är till skada för människor, djur och natur. Så till reservation 2 från centern och folkpartiet. Den gäller just den kritik som utskottets ordförande nämnde och som går ut på att man anser att det inte finns en samlad syn på naturresursområdet. Reservanten anser att universitet och högskolor bör vara bas för den svenska forskningen. Men så är ju redan fallet. Det är lantbruksuniversitetet som bedriver en stor del av forskningen. Däremot får lantbruksuniversitetet vissa medel från naturvårdsverket och från skogsoch jordbrukets forskningsråd. Även på detta område arbetar man med forskningsråd, precis som inom medicinen och Övriga naturvetenskaper. Jag tror att det är bra att även utomstående institutioner kan vara med och i någon mån styra forskningens inriktning. I naturvårdsverket, livsmedelsverket och forskningsråd har man kanske i större utsträckning med hela bilden av olika risker och hot i miljön och en bättre kontakt med den verklighet som forskningen är till för att undersöka. Denna reservation slår alltså egentligen in öppna dörrar, eftersom det mesta av forskningen redan sker på universitet och högskolor, även om den finansieras med medel från olika myndigheter och forskningsråd. De tre följande reservationerna har samma rubrik: Livsmedelsforskningens inriktning m.m. Däremot har dessa reservationer, nr 3—5, helt olika inriktning. Under de borgerliga regeringarnas tid avlövades en del av konsumentverket och konsumentforskningen. Det har naturligtvis satt sin prägel på forskningen. Jag tror att det är mycket viktigt att man understryker konsumentintressena i denna forskning. Vi yrkar därför avslag på reservation 3. Det är också så att livsmedelsverket med sina forskningsresurser nu arbetar med ett handlingsprogram på livsmedelskvalitetens område. Jag tror att det är viktigt att det sker en ökad satsning på detta område, såsom har föreslagits av SJFR. I fråga om den småskaliga livsmedelsproduktionen, som nämns i reservationen, har STU fått medel för och uppdrag att forska på detta område. Det gäller nämligen i rätt hög grad tekniken inom industrin och även inom handeln. Därför tror jag att det är riktigt att denna forskning ligger hos ett tekniskt forskningsinstitut. Jag kommer så till reservation 4 från moderaterna. Det är uppseendeväckande att moderaterna vill avskaffa en stor del av den konsumentinriktade livsmedelsforskningen, t.ex. på programområdena ”Maten och samhället”, ”Människan och maten” och ”Smak och upplevelse”. Jag har själv på Svenska livsmedelsinstitutet i Göteborg sett hur bra det är att man kan testa just dessa saker. Det kan bli till stor nytta för livsmedelsindustrin. Detta är därför en viktig del av forskningen på detta område. Denna forskning finansieras ju till hälften av det svenska näringslivet. Det svenska näringslivet bejakar denna konsumentforskning om livsmedelsproduktion. Därför tycker jag att den moderata reservationen på något sätt är ett exempel på en konservativ, traditionsfängslad syn på forskning och utveckling, en syn som inte ens finns inom näringslivet i dag. Jag är därför mycket förvånad. I reservation 5 från vpk, som också handlar om livsmedelsforskningens inriktning, framförs önskemålet om ett speciellt och av maktgrupper inom livsmedelsindustrin helt oberoende forskningsinstitut. Men både vid SIC och vid SJFR har man ju konsumentrepresentanter i styrelsen. Där är man mycket positiv och lyhörd när det gäller konsumenternas krav. Kvalitetsmålen och miljömålen i livsmedelspolitiken börjar nu påverka all forskning om livsmedel. Jag tycker inte att det är så dåligt ställt med konsumentinflytandet som vpk vill göra gällande. Naturligtvis kan konsumentinflytandet byggas ut, men det finns enligt min mening inte någon anledning att starta ett helt — Prot. 1986/87:131 fristående forskningsinstitut. 26 maj 1987 När det gäller reservation 6 från centern och folkpartiet, där det krävs en professur i alternativ odling, vill jag säga att jag inte hyser samma tro som dessa partier, dvs. att en särskild professur i alternativ odling skulle kunna bidra till en ökning av forskningsoch utvecklingsarbetet beträffande de här produktionsmetoderna. Lantbruksinstitutet har i sitt grundläggande forskningsarbete inom många institutioner tagit upp just den alternativa odlingens idéer och metoder. Denna kunskapsutveckling sker i dag i form av tvärvetenskapligt arbete. Jag satt i dag och såg på verksamhetsberättelserna under de senaste två åren från lantbruksuniversitetet. Där kunde man hitta mängder av forskningsprojekt som handlade om alternativa produktionsmetoder. Det gällde både instituten för växtmaterial, odlingssystem, ogräsbekämpning, ekologi och miljövård. På många av dessa områden var olika professorer mycket djupt engagerade i utvecklingen. Jag vet också att dekanus inom den lantbruksvetenskapliga fakulteten är mycket intresserad av dessa frågor. Han för en ständig dialog med alternativodlarnas organisationer. Vi yrkar avslag på det här kravet, eftersom en professorstjänst i och för sig inte skulle medverka till att det blev en ökning av forskningen. Tvärtom skulle den alternativa odlingen kunna låsas alldeles för mycket till en viss form av odling. I vpk:s reservation 7 begärs dels en professur, dels tio nya doktorandtjänster till lantbruksuniversitetet. Det gäller då alternativ odling. Jag skulle vilja säga att man ju i det forskningsprogram som SJFR har lagt fram ger mera forskningspengar till just de alternativa odlingsformerna utöver övrig uppräkning av anslaget. Det kom pengar förra året, och det kommer pengar även i år. Det råder inget tvivel om att t.ex. handelsgödselavgifterna har gett ett betydande tillskott till jordbruksoch skogsbruksforskningen. I centerns reservation 8 vill man ha mera fullskaleförsök beträffande alternativa grödor. Centern önskar också ytterligare 10 milj.kr. av avgiftsmedlen. Här skulle jag vilja säga att lantbruksinstitutet har träffat ett avtal med Ekhagastiftelsen i Skåne om en försöksgård för alternativ odling. Där läser man alltså av forskningsprojekt. Så en del av de krav som centern framför är alltså på väg att bli verklighet utan att riksdagen behöver komma med speciella påpekanden. I reservation 12 önskar centern en ökning av forskarutbildningen vid lantbruksuniversitetet. Jag tycker att reservationen är litet onödig, eftersom utskottet ju klart uttalat i skrivningen att det är angeläget att de forskningsstuderande vid lantbruksuniversitetet får samma möjligheter som de studerande vid övriga högskolor. En ökad tilldelning av forskningsresurser till universitetet sker ju också. Det har också under de senaste åren lämnats extra hjälp genom de nya programmen. Därför tror jag inte att det behöver bli något speciellt påpekande från riksdagens sida. Det blir en ökning av forskningen vid lantbruksuniversitetet. I flera reservationer behandlas handelsgödselavgifternas användning. Moderaterna kräver i en reservation att handelsgödselavgifterna helt skall tas bort, men vi vet ju att dessa avgifter redan har gjort stor nytta på 89 miljöområdet. När det gäller användningen av handelsgödselavgifterna vill jag påminna om att det i den borgerliga reservation som bifölls vid voteringen om skatteutskottets betänkande om handelsgödselavgifter sades att de skulle användas till utökade insatser i fråga om forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Det sades också: ”Avgifterna bör således i stor utsträckning användas för sådan forskning och rådgivning som kan främja en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket.” Avgifterna skall alltså inte i sin helhet användas för detta. Det är orsaken till att även vissa inslag av försurningsforskning finns med i programmet när det gäller dessa avgifter. Med detta vill jag avvisa den kritik som kommer fram i dessa reservationer. Beträffande reservationerna 32-35 om ett forskningsprogram mot havsföroreningar skulle jag vilja säga att jag egentligen anser att det är viktigt med forskning om havsföroreningar, men att det ju redan nu satsas 10 milj.kr. på detta. Dessutom har ett aktionsprogram i dagarna presenterats om havsföroreningar. Detta program skall sedan bli föremål för remissbehandling och för riksdagens bedömning. Därför tycker jag att man i stället för att foga reservationerna 32-35 till betänkandet hade kunnat avvakta de nya signaler om t.ex. ytterligare forskartjänster och ytterligare laboratorieresurser som redovisas i detta aktionsprogram. I reservation 36 framkommer bl.a. att folkpartiet vill ha 10 milj.kr. ytterligare av miljövårdsavgifterna till havsforskning, och i reservation 37 framkommer att vpk vill satsa 20 milj.kr. på detta. Fortfarande anser jag alltså att man skall avvakta handlingsprogrammet om havsföroreningar, både det svenska handlingsprogrammet och det nordiska, som är på väg. Enligt reservation 38 vill moderaterna anvisa ytterligare 15 milj.kr. till Ringsjöprojektet, vilket jag i och för sig tycker är bra. Men samtidigt vill moderaterna anvisa 29 milj.kr. för en utbyggnad av gödselbehållarna. Liknande propåer framförs även i en reservation från centern. Jag tycker emellertid inte att man utan vidare kan säga att det blir en bättre hantering av handelsgödseln om man bara ökar gödselbehållarna. Det är inte alls säkert att det är på det sättet. Jag har sett många stora, tomma gödselbehållare i Skåne under vårmånaderna då de borde vara fulla. Jag är därför inte så säker på att enbart byggandet av sådana är en garanti för att man får en bättre hantering. Det måste till mycket information och många bestämmelser för att det skall bli bättre. Fru talman! Mycket har hänt och kommer att hända under det kommande året på både jordbruksoch miljöområdet. Vi hoppas att den satsning på jordbruksoch miljöforskningen som dagens förslag innebär skall medverka till att förbättra livsmedlens kvalitet och att förbättra produktionsmetoderna i jordbruket i de delar där de kan verka förstörande på miljön. Jag tror att det blir till gagn för både konsumenterna, naturvården och jordbruksnäringen.